Herr talman! Jag bestrider att fjolårets motion eller årets reservation och motioner skulle ha någon som helst betydelse för utvecklingen när det gäller de utvecklingsstördas situation. Det centrala har varit den gemensamma samling som förekommit just i denna fråga, där det verkligen gjorts fina insatser i landstingen från alla partiers sida. Sedan kan man naturligtvis önska att det skall göras mer. Men för det fordras också resurser Det kan däför bara ske i den takt som de olika krafter, som på olika håll ute i landet verkar för detta, lyckas få fram medel. Ta nu inte det jag sade om ett år alltför bokstavligt, herr Romanus! Jag menar att vi måste få en översyn av lagen så småningom. Om det skall ske genom beslut vid 1976 eller vid 1977 års riksdag vill jag inte ta ställning till i dag. Det får de faktiska förutsättningarna då bestämma. Herr Romanus undrade, i vilka frågor en socialdemokratisk utskottsordförande över huvud taget tycker att folkpartiet skall reservera sig. Ja, det tillkommer inte oss att bestämma. Men nog vågar jag påstå, herr Romanus, att det förekommer en del okynnesreservationer — okynnesreservationer så till vida att man vill peka på vissa politiska insatser. Eftersom vi i det nu aktuella fallet dock har en reservation för översyn av omsorgslagen vill jag säga att den reservationen gott kunde ha fått förbli oskriven. Herr Romanus kunde naturligtvis ändå ha verkat för en översyn. Reservationen har varken gjort till eller ifrån för utvecklingen — det vågar jag säga.
Herr talman! Jag vill bara i all korthet peka på att om inte motionerna hade väckts och om inte reservationerna hade avgivits i utskottet, så hade vi inte fått det uttalande som herr Karlsson gjort både förra året och i år, nämligen att en sådan utredning som där föreslås bör sättas i gång omkring 1976. Det tycker jag är ett viktigt resultat, eftersom jag utgår ifrån att herr Karlsson har ett underlag för sina uttalanden och att han har inflytande nog att se till att utredningen också blir av.

Herr talman! Socialutskottet hänvisar i sitt betänkande 1975/76:6 till att verksamheten med upphandling och distribution av läkemedel, vilken övertogs av staten den 1 januari 1971, har reglerats i ett avtal mellan staten och Apoteksbolaget AB. I betänkandet redogöres också för den utökning och de förbättringar som redan genomförts inom verksamheten. Apoteksbolaget har visat utomordentligt god vilja, och jag vill på intet sätt förringa dess insatser. Men de problem med åtkomligheten av förskriven medicin på jourtid som påpekats i motionen 1972:205 kvarstår alltfort. Utskottet omnämner att Apoteksbolaget förutom att svara för att en god läkemedelsförsörjning upprätthålles samtidigt skall bedriva verksamheten så att bolaget får kostnadstäckning och skälig förräntning på insatt kapital. Det är förmodligen detta ekonomiska tänkande som är styrande när det gäller den alltmer utbredda tendensen att förlägga apoteken till kommunernas köpcentra. Där är de lättillgängliga för de kunder som i huvudsak efterfrågar det receptfria sortimentet. Så är — för att ta ett konkret exempel — fallet i Burlöv i Skåne, där man i en vårdcentral för fem läkare beräknas få ta emot 12 000-15 000 besök årligen. Många av dessa patienter har stora svårigheter att förflytta sig, att ta sig i och ur bilar och dylikt, och för dem hade problemen minskats om apoteket varit placerat i anslutning till vårdcentralen. Pågående försök med kvällsöppet på distriktsläkarmottagningar har slagit mycket väl ut och kommer att utökas. Det ställs därmed också stora krav på ökat öppethållande på apoteken. Den nuvarande jourordningen upplevs av den vårdsökande som ytterligt besvärlig. Först får man ofta åka lång väg till en jourläkarcentral och sedan ytterligare flera mil till ett apotek som har jour i sådan ordning att kunden möts av ett meddelande, att man måste leta upp en telefonkiosk för att ringa och väcka apotekaren, som kanske bor i en annan del av staden. Står man då t.ex. med ett sjukt barn i famnen, är det troligen svårt att vara entusiastisk över den goda servicen. Landstingen har nyligen fått överta hanteringen av tekniska hjälpmedel för handikappade. Här har man varit överens om att ordinationsansvar, tillhandahållandeansvar och distributionsansvar skall ligga hos samma huvudman. Det borde vara samma sak när det gäller läkemedelshanteringen på lokal nivå. Det är den gemensamma planeringen inom ansvarsområdet som är väsentlig för att denna hantering skall fungera på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Herr talman! Jag har f.n. inget yrkande utöver utskottets men har för avsikt att återkomma i ärendet.

Herr talman! Svenska folket har mycken gammal medicin liggande hemma i sina skåp och lådor. Hur mycket är det väl ingen som vet, men varje gång apoteken gör en ny drive för att gammal medicin skall lämnas tillbaka, så kommer det in stora mängder. Vi vet alla hur vanligt det är att man, när en människa dött, finner väldiga lager av oanvända mediciner. Detta har naturligtvis många orsaker. En är att många inte tar den medicin de blivit ordinerade, och det kan bero på otillräcklig information eller andra omständigheter. En annan orsak är att man först får en typ av läkemedel och att läkaren sedan finner att denna inte har effekt. Man får då en ny medicin och lämnar inte tillbaka det som blev kvar av den första. : Det är ganska naturliga förklaringar, men det är också obestridligt att det skrivs ut ganska stora doser av läkemedel. Det är mycket troligt att läkemedelsrabattens konstruktion bidrar till en sådan förskrivning av för stora kvantiteter, eftersom man aldrig behöver riskera att betala mer än 15 kr., från årsskiftet 20 kr., för varje recept även om det är olika läkemedel och ganska stora kvantiteter på receptet. Det betyder att det blir ett tryck från patienternas sida på läkaren att på receptet gärna ta med en del sådana mediciner som kan vara bra att ha hemma när man ändå måste få ett visst läkemedel. Det blir ett tryck att hellre skriva ut läkemedel för en längre tid än för en kortare tid och detta ökar naturligtvis sannolikheten för att man får stora lager av läkemedel som inte kommer till användning över huvud taget. Det ökar naturligtvis också läkemedelskostnaderna, som har gått upp mycket kraftigt under senare år. Detta förhållande bestrids knappast av någon som sysslar med de här frågorna. Många läkare intygar att det finns ett sådant här önskemål från patienternas sida. När socialutskottet för en tid sedan hade ett informationsmöte med Apoteksbolaget sade man där helt öppet att det var klart att det fanns ett sådant här förhållande. T. o. m. i går när socialutskottet var på informationssammanträde hos läkemedelsindustrins företrädare ville man inte bestrida att läkemedelsrabatten kunde fungera på det här sättet, även om man där naturligtvis inte ser detta som något större problem. Det är inte att förvänta sig att de skall beklaga att det säljs läkemedel. Man påpekade också att den ekonomiska effekten av detta inte skall överdrivas. Läkemedelskostnaderna är bara ca 10 26 av de totala sjukvårdskostnaderna. Det kan vara sant, men det rör sig ändå om totalt ungefär 2 miljarder kr. om året. Det är i alla fall en stor summa pengar och stora resurser. Det är naturligtvis angeläget att de används på det mest effektiva sättet, eftersom vi vet att vårdsektorn som helhet alltid har en bristsituation. Därför anser inte vi att man kan vifta bort det här problemet. Det är självklart att man skall behålla kostnadsskyddet för dem som behöver mycket läkemedel och som annars skulle få höga kostnader. Men det borde gå att konstruera läkemedelsrabatten så att man inte fick detta tryck från patienterna på läkarna, vilket leder till en onödig förskrivning av läkemedel. Dessutom kan man ifrågasätta om det stöd som från årsskiftet kommer att utgå för läkemedelsinköp mellan 5 och 20 kr., där man får hälften av kostnaden betald, verkligen är så angeläget. Är det i en situation där sjukvården dras med stora problem för att få resurserna att räcka till angeläget att ge stöd för läkemedelsinköp som ligger någonstans mellan 5 och 20 kr. och som naturligtvis innebär att alla de inköpen också medför en större administrativ kostnad? Är det verkligen så vi skall använda de knappa resurserna för sjukvårdsstödet? Det vore angeläget om man gjorde en översyn av läkemedelsrabatten och tog sig en funderare på om man inte kunde ta bort den delen och införa en högre självrisk. Upp till 20 kr. är ändå för de flesta människor, som inte är stora läkemedelskonsumenter utan som köper enstaka läkemedel då och då, ingenting märkvärdigt. Man har ofta normala hushållskostnader av en helt annan storleksordning. Därför skulle man nog, om man visste att chansen att få hjälp när man blev verkligt sjuk skulle öka, offra stödet för dessa ganska billiga läkemedel. Det är detta det hela tiden gäller: Hur skall vi använda de knappa resurserna på bästa tänkbara sätt? Skall vi sprida ut dem i ett stöd för något som inte är särskilt angeläget eller skall vi koncentrera dem på det som är mycket angeläget? Jag anser att det är hög tid att vi får en konstruktion av läkemedelsrabatten som inte driver fram en onödigt hög läkemedelskonsumtion och inte heller en onödigt hög andel bortkastade läkemedel. Jag ber därför att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid socialutskottets betänkande nr 7. Sedan skall jag också be att få säga ett par ord om fru Anérs motion, där hon föreslår generösare instruktioner för hur mycket man för personligt bruk skall få föra in i landet av läkemedel av sådana slag som inte är inregistrerade i Sverige. Bakgrunden till förslaget i den här motionen är naturligtvis den debatt som har förts om naturläkemedel och det faktum att det i Sverige inte längre går att köpa vissa naturläkemedel som förut var tillgängliga. Många människor som anser sig vara beroende av de här medlen reser utomlands för att hämta hem vissa kvantiteter. Det gäller medel vars effekter inte är styrkta enligt de regler som finns i Sverige. Men i de flesta fall råder det en allmän enighet om att de inte rimligtvis kan ha några skadliga effekter därför att de är så utomordentligt utspädda. Då det som bekant pågår en utredning om vilken inställning som vi bör inta till de här läkemedlen, anser jag att under den tid utredningen pågår finns det alla skäl att tillämpa reglerna generöst när det gäller människor som anser sig vara så beroende av dessa medel att de t.o.m. är beredda att resa utomlands för att skaffa dem. Vi vet att den här utredningen skall lägga fram sitt betänkande före årsskiftet. Därför har utskottet inte ansett att någon ändring av reglerna bör göras nu. Utskottet sade däremot redan förra året — och hänvisar till det uttalandet nu — att socialstyrelsen när utredningens förslag kommer omedelbart, alltså utan att avvakta slutbehandlingen av utredningens förslag, skall överväga vad som kan göras för att lösa de här människornas problem. Det är ett viktigt påpekande som utskottet gjort. Dessutom vill jag framhålla att de regler som nu tillämpas när det gäller införsel av läkemedel utifrån föranleds av ett uttalande av socialstyrelsen efter en förfrågan av generaltullstyrelsen att det bör vara tillåtet att införa läkemedel som motsvarar två å tre månaders förbrukning. Jag vill understryka att detta inte är någon fastlagd regel utan en tolkning som socialstyrelsen gjort på förfrågan. Socialstyrelsen är givetvis oförhindrad att göra en generös tolkning av bestämmelserna beträffande de här medlen, som uppenbart inte har några allvarligare skadeverkningar. Vi har i utskottet varit ense om att socialstyrelsen givetvis fortfarande är oförhindrad att göra en sådan mera generös tolkning om man finner anledning härtill. Jag vill tillägga att jag anser att så bör ske så länge det klart framgår att det är fråga om införsel för personligt bruk och inte för försäljning. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om överförskrivning av läkemedel är inte ny. Den har tagits upp vid åtskilliga debatter i riksdagen. Och jag vill till herr Romanus säga, att jag också tror att en viss överförskrivning förekommer. Men hur star den är, vad den betyder i kostnadshänseende, kan det vara svårt — för att inte säga omöjligt — att få något grepp om. Jag tror inte ens att en utredning skulle kunna göra en riktig kartläggning på det här området. Det är klart att prismedvetenheten hos läkare är avgörande för om man skall kunna hålla läkemedelskostnaderna nere. På den punkten finns det inga delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Men jag får kanske fråga herr Rcmanus hur han tror att problemen skall kunna lösas genom ändrade regler. Om jag förstod honom rätt skulle det innebära en fördyring av medicinen för de kategorier av människor som inte behöver så mycket, medan de mera högkonsumerande grupperna skulle kunna erhålla rabatt. Det var väl ungefär så herr Romanus ville ha det. Men det kanske inte skulle skada om vi fick en liten redogörelse för hur han i själva verket tror att frågan skulle kunna lösas. Enligt min uppfattning skulle den ändring han förordar bara innebära nackdelar för patienterna. Jag är tveksam till att genomföra en sådan ordning. I reservationen talas det om att valet mellan olika synonymer på sitt sätt motverkar den nuvarande ordningen. När utskottet hade tillfälle att träffa representanter för läkemedelsindustrin i går, så visade det sig att det finns inte så förfärligt många synonymer att välja på. Därför undrar jag om reservanternas redovisning i det här fallet stämmer. Jag är medveten om att den information vi fick lämnades av läkemedelsindustrin. Men även den har ju rätt att bli trodd på sina ord. Det ligger i sakens natur att en läkare inte skall skriva ut större kvantiteter läkemedel än vad som motiveras av sjukdomen. Det ligger också i sakens natur att läkaren, om det finns två likvärdiga preparat, skall använda sig av det billigaste. Detta innebär att det är viktigt att läkarna ges all den information som är nödvändig om respektive läkemedel. Vi har fått ett centraliserat apoteksväsen i landet. Det är viktigt att Apoteksbolaget ger den information till läkarna som behövs. Man håller också inom Apoteksbolaget på att förbereda en av producentintressen obunden information. Det är enligt min uppfattning viktigt att så sker. Eftersom Apoteksbolagets verksamhet var uppe tidigare i ett annat inlägg här i dag, vill jag nu bara säga att under den tid Apoteksbolaget funnits, så har det verkligen utförts ett betydande nydaningsoch rationaliseringsarbete på det här fältet, som jag tycker att bolaget skall hållas räkning för. Det har betytt en uppstramning av den här verksamheten. Samtidigt har de synpunkter som bl.a. landstingen fått fram tillgodosetts. Detta har jag velat säga närmast som en parentes — låt vara en viktig sådan. För att återgå till vad utskottet skriver så måste syftet vara att få till stånd en överskådlig information om olika läkemedel med prisjämförelser. Syftet är vidare att få till stånd sådana förskrivningsvanor hos läkarna att såväl medicinska som ekonomiska synpunkter — som samhället självfallet måste ha — tillgodoses. Utskottet redovisar också i sitt betänkande den verksamhet som bedrivs av landstingens läkemedelskommittéer. Apoteksbolaget avser också att fortsättningsvis pröva utformningen av sjukförsäkringens läkemedelsrabattering. Det är alltså väldigt mycket på gång på det här fältet, och jag tror att det finns anledning att avvakta det som nu sker innan man företar den undersökning som herr Romanus vill ha. Den sista delen av herr Romanus anförande, som handlade om införsel av vissa läkemedel i landet, föranleder ingen kommentar från min sida. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Herr Karlsson frågar hur jag har tänkt att detta skall reformeras. Jag har inte någon färdig teknisk lösning. I så fall skulle jag fört fram den och inte bara föreslagit en översyn. Men vissa principer är uppenbara. Det är riktigt, som herr Karlsson säger, att jag har en känsla av att man skulle kunna dra ner litet på stödet till de små läkemedelsinköpen till förmån för ett stöd där det behövs bättre. Det är vad som sker vid årsskiftet. Då blir det dyrare att köpa läkemedel. Man får betala upp till 20 kr. i stället för 15 kr. Det är väl ingen som vill påstå att det är en asocial åtgärd utan helt enkelt en rimlig förskjutning av stödet. Jag tror också att de som i dag köper läkemedel för 15 kr. och som alltså får betala en mindre del och får en rabatt på 50 ?> mellan 5 och 15 kr., skulle kunna avstå från det stödet till förmån för dem som är verkligt sjuka. Jag tror inte att detta skulle kunna anses vara asocialt. Man kan naturligtvis gå vidare på den vägen och begränsa läkarnas möjligheter att på samma recept skriva ut läkemedel för olika åkommor, vilket de får göra i dag. Man kan tänka sig att begränsa den tid för vilken läkarna får skriva ut läkemedel. Då blir det flera återkommande köp för den som behöver mer, men det är ändå bara fråga om att betala högst 20 kr. varje gång. Man kan även tänka sig en metod, där patienten i stället för att få betala högst så och så mycket per recept får betala högst så och så mycket per preparat, en metod som används i England. Jag upprepar att jag inte har någon färdig konstruktion. Men vi kan inte med öppna ögon ha ett system, där alla som sysslar med det är medvetna om att det leder till för stor utskrivning och för mycket bortkastande av läkemedel, samtidigt som det finns människor som är svårt sjuka och som vi inte kan hjälpa därför att resurserna är begränsade. Det är inte fråga om att spara pengar för statskassan, utan det gäller att använda resurserna på ett bättre sätt.

Det kan inte vara en riktig politik. Denne nationalekonom talade också om att man skulle införa mer av självrisk i systemet. Har man en bilförsäkring och får en buckla på sin bil, får man kanske betala upp till 300 kr. i självrisk. Ingen tycker att det är konstigt. Men om vi skulle höja självrisken för mediciner från 20 till 25 kr., då skulle det anses asocialt. Ett sådant synsätt har ingen förankring i vardagen. Även om jag inte har någon färdig konstruktion, tror jag att det är möjligt att åstadkomma en bättre läkemedelsrabattering som gör slut på det slöseri med läkemedel som nu faktiskt förekommer. Problemet har inte bara en ekonomisk sida utan även en medicinsk. Det är inte bra att det finns så mycket läkemedel i de svenska hemmen. De kan leda till barnolycksfall och förgiftningar av olika slag. Medicinerna sparas ofta under mycket lång tid och utgör därmed ett riskmoment i hemmet. Herr Karlsson i Huskvarna frågade vad vi menar med synonymer. Vi påstår inte att det finns många olika synonymer, eftersom vi vet att inslaget av synonymer i den svenska läkemedelsfloran är ganska begränsat. Däremot är det klart att läkaren med dagens system inte har någon anledning att vara kostnadsmedveten, när han väljer mellan besläktade preparat. Både för läkaren och patienten kostar det lika mycket vad läkaren än skriver ut. Det är ingen fördel med att skriva ut billigare preparat. Patienten får ändå betala högst 20 kr. Det skulle kanske vara bra med ett system som kunde leda till en viss kostnadsmedvetenhet. Men jag kan medge att det i och för sig är en sekundär synpunkt. Jag vill göra ett litet tillägg till vad jag sade tidigare om införsel av läkemedel. Det är naturligtvis inte — någon kunde kanske få det intrycket — fråga om enbart preparat som är i det närmaste homeopatiska, alltså mycket svaga. Det kan även gälla andra preparat, som man har använt under en längre tid och anser sig vara beroende av. Det krav vi skall ställa är naturligtvis att om ett preparat inte har någon styrkt effekt, får det inte heller finnas någon misstanke om att det har skadeverkningar. Men i övrigt är jag tacksam för att herr Karlsson på den punkten inte hade några invändningar mot vad jag har sagt.
Herr talman! När jag sade att det inte föranledde några kommentarer så betyder det inte att jag inte har några invändningar. Men det fanns ingen anledning för mig att ta upp en debatt kring de frågor som herr Romanus berörde. Det var närmast detta jag ville poängtera. Sedan kanske jag begärde litet för mycket av herr Romanus när jag bad att han skulle precisera hur han kunde tänka sig att en ändring av reglerna för prisrabattering på läkemedel skulle gå till. Det är na turligtvis helt otänkbart att ge en klar redovisning av det på några minuter i kammaren när man inte har kunnat göra det i en reservation. Men med hänsyn till att herr Romanus använde en stor del av sin tid till att diskutera de läkemedel som kostar mellan 5 och 15 kronor måste jag ändå säga att dessa utgör bara en marginell historia. Det är inte på det området som överförskrivningarna föreligger, utan det är naturligtvis på helt andra områden. Därför kan inte det argument som herr Romanus åberopade ha någon större giltighet. Jag tar det närmast som ett försök av herr Romanus att tillgodose min önskan om en mera preciserad argumentation, och jag erkänner att jag begärde mera än man kanske skall begära i en debatt, för det går naturligtvis inte att lämna de informationerna. Beträffande synonymerna är jag tacksam för att herr Romanus erkände att vi egentligen har mycket litet av det problemet i Sverige. Det var egentligen det jag ville ha sagt i mitt tidigare inlägg. Sedan är det självklart att vi alla, oavsett om vi står bakom utskottsmajoritetens förslag eller reservanternas, är övertygade om att det förekommer en viss överförskrivning av läkemedel och att det är angeläget att försöka få ner den. Jag tror dock inte att man får ned den på de grunder som reservanten här har gjort sig till tolk för.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna begärde en precisering av mig, och jag hade några funderingar om hur man skulle kunna gå till väga. Men det är ju en annan sak som är av större intresse för kammarens ledamöter och för andra: Om herr Karlsson, som han sade i sitt senaste inlägg, är medveten om att det förekommer överförskrivning och kanske också att vårt nuvarande läkemedelsrabattsystem inte försvårar en sådan, hur vill han då att vi skall göra för att komma till rätta med detta förhållande? Utskottsmajoriteten har bara avstyrkt motionen — ni har inte anvisat någonting om hur man skall göra, fast ni är medvetna om att det föreligger ett problem. När det gäller synonymerna vill jag understryka att det inte står i reservationen och att jag inte har uttalat att det finns för många synonymer. Men det är klart att ett ökat kostnadsmedvetande inte kan skada på det området heller. Jag begär inte och väntar mig inte att herr Karlsson skall instämma i allt vad jag sagt om dispensgivning för att få föra in läkemedel. Det väsentliga med min kommentar var att konstatera att vi var ense i utskottet om att utskottets betänkande inte lägger några hinder i vägen om socialstyrelsen skulle vilja göra en mera generös tolkning när det gäller införsel av läkemedel för två å tre månaders behov. På den punkten hoppas jag att vi fortfarande är överens liksom vi var under utskottsbehandlingen.
Herr talman! Det finns inga differenser i vår uppfattning om förekomsten av överförskrivning av läkemedel. Men vi är oense om hur man skall kunna komma till rätta med problemet. Här gäller det naturligtvis att få till stånd en bättre information till läkarna, och jag tror att Apoteksbolaget har en chans att göra mycket i fortsättningen. Sedan kan jag väl säga att även om kammaren skulle bifalla herr Romanus reservation så är jag övertygad om att en kartläggning som vidimerar överförskrivningen är svår att åstadkomma. Det är mer fråga om en allmän tro som det säkert finns anledning att hysa, men det är väldigt svårt att bevisa någonting. Frågan om synonymerna har tagits upp i reservationen. Med anledning därav har jag bara sagt att vi i Sverige har väldigt få synonymer och att man därför knappast kan argumentera på den linjen att dessa fördyrat läkemedlen. Men jag vill gärna understryka att det är ytterst angeläget för oss alla att försöka nedbringa läkemedelskonsumtionen och framför allt att få bort överförskrivningen. Där är vi helt överens. Sedan kan vi tvista om vilken väg vi skall gå. Jag tror, som sagt, att en ökad information från Apoteksbolagets sida, en icke företagsbunden information, kan göra mycket för att vi skall få en bättre balans i det här avseendet.

Herr talman! Jag har i början av detta år tillsammans med två andra ledamöter motionerat om utredning och förslag om ålderdomshemmens läkemedelsinköp. Syftet med motionen var att få fram mer neutrala kostnadseffekter än de nuvarande vid val mellan individuell receptförskrivning och inköp i storförpackningar för ålderdomshemmens del. Det är nämligen så i dag att vid individuell receptförskrivning gäller sedvanlig nedsättning av priset via sjukförsäkringen, vilket innebär en kostnad på högst 15 kr. per recept. Vid inköp i storförpackning sker ingen som helst nedsättning av priset via försäkringen. Däremot ges en begränsad kvantitetsrabatt. Detta får den effekten att en övergång till individuell receptförskrivning kan ställa sig ekonomiskt mer fördelaktig för kommunerna, trots högre inköpskostnader för apoteken, visst merarbete för dessa osv. Ett exempel på detta har jag från min hemkommun, där revisorerna påtalade det ocekonomiska med gemensamma inköp i storförpackningar. En jämförelse med andra ålderdomshem visade att övergång till individuell förskrivning skulle innebära en besparing för kommunen på över 30 000 kr. per år för ett ålderdomshem på 140 platser, just på grund av försäkringsbestämmelserna. Jag vet att många andra kommuner har motsvarande problem. Utskottet besvarar motionen med att hänvisa till socialstyrelsens i februari i år utfärdade Råd och anvisningar om läkemedelshanteringen på ålderdomshemmen, där individuell förskrivning rekommenderas. Självfallet delar jag uppfattningen att de som bor på ålderdomshemmen i största möjliga utsträckning skall ta ansvar för sig själva. Så länge pensionärerna själva kan handha sin medicin och sköta sin medicinering, bör de naturligtvis göra det. Naturligtvis är vi också helt överens om att individuell förskrivning fordras när ålderdomshemmets föreståndare inte har erforderlig utbildning, detta av säkerhetsskäl. Men den höga medelålder och de kvalificerade vårdbehov som alltmer är för handen på ålderdomshemmen gör att många, kanske ibland de flesta, inte är i stånd att själva handha sina mediciner. Att då, kanske framför allt av rent kommunalekonomiska skäl beställa, etikettera, leverera och förvara också de vanligast förekommande läkemedlen individuellt för varje patient ter sig inte särskilt rationellt nationalekonomiskt sett. Systemet medför utan tvivel merarbete för både apoteket och ålderdomshemmet och även högre inköpskostnader för apoteket. Riksförsäkringsverket, som yttrat sig över motionen, har varit positivt till en utredning, medan Kommunförbundet och socialstyrelsen avstyrkt en sådan. Utskottet har också följt avslagslinjen. Motionen har i alla fall haft det goda med sig att Kommunförbundet förklarat sig berett att göra en inventering av problematiken, bl.a. genom att med Apoteksbolaget förhandla om prissättning, leveransmetoder osv. Jag har därför i dag, herr talman, inget yrkande, men ämnar givetvis följa frågans utveckling.
Herr talman! Fru Troedssons anförande ger mig ingen anledning att göra på annat sätt än att hänvisa till vad utskottet skrivit och yrka bifall till dess förslag.

Herr talman! Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen och lagen om anställningsskydd har tagits upp av vänsterpartiet kommunisterna i två motioner, nr 940 resp. 1705. Vi har ansett vissa bestämmelser i lagarna direkt negativa och felaktigt formulerade. När det gäller lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen har 1 § en sådan formulering att endast facklig förtroendeman som utsetts av den kollektivavtalsslutande organisationen kan tillgodogöra sig det skydd och de förmåner som lagen ger. Alla andra fackliga förtroendemän utestängs därigenom, oavsett om de representerar majoriteten av de anställda eller — som i vissa fall — samtliga anställda på en arbetsplats. Detsamma gäller överläggningsrätten enligt 32 § i lagen om anställningsskydd. Rent principiellt måste det vara felaktigt att stifta lagar på arbetsrättens område som bara gäller för vissa organisationer och helt utestänger andra. Det har hävdats tidigare att det är minoritetsorganisationer utan stabilitet och med mycket litet inflytande bland de anställda som utestängs — och att det därmed skulle vara legitimt. Men i år har man inte i utskottsbetänkandet betonat den argumenteringen så starkt, utan utskottsmajoriteten har anfört bl.a. att det finns fler lagar som innehåller samma bestämmelser och att alla dessa lagar borde behandlas i ett sammanhang. Det är naturligtvis helt riktigt att det finns andra lagar som tillkommit de senaste åren och som har samma diskriminerande bestämmelser. Det gäller i vissa avseenden arbetarskyddslagen, och det gäller den s.k. studieledighetslagen. Det sägs också i utskottsbetänkandet att dessa frågor borde anstå tills arbetsrättskommitténs arbete resulterat i ett regeringsförslag, och att ett sådant är aviserat till våren 1976. Men med tanke på att alla de på sistone tillkomna lagar som berör arbetsrätten är baserade på de betänkanden som arbetsrättskommittén framlagt kan man väl inte förvänta sig någon helomvändning från kommittén och regeringen redan 1976. Det är ganska långsökt. Säkerligen kommer det väntade förslaget att ha samma diskriminerande bestämmelser som de som nu finns i de här nämnda lagarna. Vänsterpartiet kommunisterna har tagit upp tre av dessa lagar i riksdagen, och två av dem behandlas nu. Vi har föreslagit lagändringar som skulle innebära att alla fackliga organisationer som företräder en femtedel eller mer av de anställda skall ha samma lagliga rätt att företräda sina medlemmar och samma lagliga stöd för att kunna utföra arbete bland dessa. De diskriminerande bestämmelser som nu finns skapar också stora praktiska problem inte bara för de drabbade organisationerna och medlemmar i dessa utan också på andra sätt. Som exempel kan nämnas att de nya bestämmelserna i arbetarskyddslagen rörande rätten att utse skyddsombud och rätt till representation i skyddskommittéer har resulterat i att Nera större arbetsplatser helt ställts utan skyddsombud och även utan arbetarrepresentation i skyddskommittéer. Detta har lett till att man fått avstå från att ha sådana kommittéer. Det förhållandet råder i dag i många av de svenska hamnarna. Detta ohållbara läge har lett till att arbetarskyddsstyrelsen i vissa fall helt fått gå vid sidan av lagens bestämmelser och lämnat medgivande till att också fackliga organisationer som inte är avtalsslutande parter får utse skyddsombud. I vissa fall har motparten tvingats bilda skyddskommitté med representanter utsedda av Hamnarbetarförbundets medlemmar. Arbetarskyddsstyrelsen har således i sin tillämpning helt tagit avstånd från de stiftade lagarna. Anledningen härtill är att detta varit nödvändigt för att skyddsarbetet över huvud taget skall kunna bedrivas på ett aktivt och riktigt sätt.

Det måste vara fel att stifta lagar som i vissa fall utestänger också majoritetsorganisationer. I de lagar som jag här har nämnt åsidosätts helt många fackliga organisationer i de svenska hamnarna, trots att dessa sammanslutningar organiserar de flesta — och i många fall alla — anställda på arbetsplatsen. Att stifta lagar som ger vissa fackliga organisationer en så stark monopolställning är enligt vår mening helt felaktigt. Vi förväntar oss inte att de fortsatta utredningarna kommer att ha en annan inriktning än de utredningar haft som hittills arbetat. Därför är det av stort värde om reservationen vid inrikesutskottets betänkande nr 5 bifalles av riksdagen. Då skulle utredningar och också regeringen tvingas in på en riktigare linje i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Herr talman! Med hänvisning till vad som anförts i de åberopade mo tionerna och i den kommunistiska reservationen vid inrikesutskottets betänkande nr 5 yrkar jag bifall till denna reservation.

Herr talman! Frågan om minoritetsorganisationers ställning enligt vissa arbetsrättsliga lagar är inte ny. Den har behandlats flera gånger tidigare i olika sammanhang. I centerpartiets motion begärs att lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen skall bli tillämplig på alla fackförbund. Vpk begär i två motioner och i reservationen i princip samma sak som centerpartiet, men med den skillnaden att den fackliga organisationen skall företräda minst en femtedel av arbetstagarna på en arbetsplats. Under samma förutsättningar begär vpk också vissa ändringar i lagen om anställningsskydd. När det gäller minoritetsorganisationernas ställning på det arbetsrättsliga området vill jag först säga att de bör ses i ett större sammanhang och inte avgränsas till bara de två lagar som motionärerna tar upp. Samtliga lagar på det arbetsrättsliga området anknyter nu till fackliga organisationer som är eller brukar vara bundna av kollektivavtal på arbetsplatsen. Rätten att förhandla om kollektivavtal tillkommer alla organisationer, varför det inte finns någonting som hindrar en organisation att förhandla om att få till stånd ett kollektivavtal. Om det sedan är möjligt för den organisationen att erhålla kollektivavtalet beror på dess egen styrka och dess möjligheter att genomdriva sina önskemål. Principen att koppla lagstiftningen till kollektivavtalsslutande organisation har självfallet flera viktiga orsaker. Det krävs först och främst en stabilitet av den organisation som skall bära ansvaret och att den därvid får sådan stabilitet som motsvarar vad lagstiftningen initierar till. Har man ett avtal utgör det enligt utskottets mening en garanti för att den stabiliteten finns. Därutöver förutsätter lagstiftningen, som ofta är dispositiv till stora delar, att komplettering skall ske i kollektivavtal för att precisera den verksamhet man skall bedriva på de olika arbetsplatserna. Ett kollektivavtal innebär emellertid inte bara fördelar för den fackliga organisationen; det bör vi vara på det klara med. Det innebär också skyldigheter, och det innebär framför allt ett betydande ansvar, ett ansvar som enligt utskottets mening kommer att öka i och med den reformering av och den utbyggnad på det arbetsrättsliga området som f. n. pågår. Att detta system har haft utomordentligt stor betydelse för stabiliteten på svensk arbetsmarknad inser flertalet, och detta är också allmänt omvittnat. Utskottet anser därför att man inte bör bryta mot den här principen just av det skäl som jag här har nämnt. Arbetsrättskommittén har också behandlat den här frågan och kommit till precis samma uppfattning. Om man lämnade fältet fritt för alla organisationer, dvs. också sådana som inte har avtal, vad skulle då inträffa?

Jag har den uppfattningen att skulle man släppa allting fritt på det här sättet, skulle det förmodligen av politiska och många andra skäl växa upp fackföreningar som svampar ur jorden, och vissa av dem skulle kanske inte ha någon annan uppgift än att försöka ställa till oro på arbetsplatsen. För fackföreningsrörelsen skulle detta innebära en avsevärd splittring, som ingen är betjänt av. Vi skulle mista den stabilitet som jag förut har talat om. Arbetsgivarna skulle få sitta i förhandlingar oavbrutet, och det skulle betyda en belastning som skulle kunna bli förödande för företagen. Vi skulle få ett förhållande som liknade det som råder i många andra länder, även i Europa, och som verkligen inte manar till efterföljd. Man kan väl inte undgå att lägga märke till att herr Hallgren talar i egen sak i den här frågan som representant för Hamnarbetarförbundet. Jag är inte övertygad om att herr Hallgren skulle ha fört samma argumentation för det fall att han fortfarande hade varit ombudsman i Transportarbetareförbundet; jag är nästan säker på att man i så fall hade skickat fram någon annan från det kommunistiska partiet. Som jag förut har sagt har arbetsrättskommittén behandlat den fråga som tas upp i motionerna och i reservationen. Kommitténs förslag behandlas f. n. av regeringen, och avsikten är att vi skall få en proposition till våren. Då kommer de här frågorna alltså ånyo upp.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
Herr talman! Det var en fantastisk misstro mot den svenska arbetaren som herr Nilsson i Kalmar här deklarerar. Han tror att nästan alla är beredda att gå ur fackföreningen, bilda små organisationer och ställa till stora besvär på arbetsplatserna. Jag tror inte att det är så, utan arbetarna i gemen vill nog ha en organisation på arbetsplatsen. Herr Nilsson säger nu att om en organisation skall få sluta kollektivavtal är helt beroende av dess styrka och vad den kan prestera. Det är inte alls så i dagens läge, för genom centrala överenskommelser om riksavtal kan man utestänga alla arbetare på en arbetsplats. Det har vi exempel på i de svenska hamnarna. Där finns arbetsplatser där arbetarna till hundra procent är organiserade i Hamnarbetarförbundet, men den organisationen har ändå inte rätt att sluta avtal därför att det finns ett riksavtal. Det är alltså inte styrkan hos organisationen som är avgörande, utan det är hur man handlar centralt. Beträffande påtalandet att det finns flera lagar och att man inte skall behandla bara två i taget så vill jag säga att vi inte heller har tänkt göra det. Vi har motionerat om ändringar i arbetarskyddslagen som går i samma riktning. Men den frågan behandlas inte nu. Den enda lag som Nr 16 vi har avstått från att ta upp är den s.k. studieledighetslagen. Vi har Onsdagen den ansett att man bör pröva den ytterligare ett år för att se vilka avigsidor 5 november 1975 den har. Vilka de är har vi ännu inte klart för oss. Säker Jag anser det vara av stor vikt att reservationen bifalles. Det skulle = Minoritetsorganisa ge utredarna liksom regeringen en anvisning om i vilken riktning man = tioners ställning i fortsättningen skall stifta lagar, dvs. att de skall gälla lika för alla. — enligt vissa arbets Alla skall vara lika inför lagen, brukar man säga, men så är det inte = rättsliga lagar
Herr talman! Herr Hallgren tycker att jag misstror dessa organisationer. Jag tror det finns anledning att påpeka — jag understryker det än en gång — att stabiliteten på svensk arbetsmarknad med all sannolikhet beror på att vi har starka organisationer bland arbetstagarna och arbetsgivarna. Herr Hallgren tycker att jag överdriver det här och säger att arbetstagarna vill ha en enda organisation. Låt mig då fråga herr Hallgren varför han gick ur Transportirbetareförbundet och var med om att bilda Hamnarbetarförbundet, som är en utbrytarorganisation från Transportarbetareförbundet. Om man valde den linje som herr Hallgren förordar, tror jag man skulle riskera att få prejudikat kanske även på andra områden, som kunde bli besvärliga och äventyrliga. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar har fått en felaktig uppfattning i denna fråga. Jag har aldrig gått ur Transportarbetareförbundet, utan jag har blivit utesluten ur det. Hamnarbetarförbundet bildades inte heller av några utbrytare. Det var folk som blivit uteslutna därför att de inte ville följa de byråkratiska beslut som fattades i Transportarbetareförbundet. Låt vara att det var ett kongressbeslut, men det innebar i alla fall så stora inskränkningar i förhandlingsrätten för hamnarbetarna lokalt att man inte kunde acceptera det i Norrland. Därför blev de uteslutna. De har alltså inte själva begärt utträde. Men det hör inte till den här diskussionen, och jag vet inte varför herr Nilsson i Kalmar tar upp det.

Herr talman! Här står herr Hallgren och säger precis vad jag sade skulle inträffa därest man inte var nöjd med sin organisations beslut utan i stället i demokratisk anda försökte verka för sina egna idéer och synpunkter. Då bildar man helt enkelt en annan organisation, och det är 101 precis vad som har inträffat. Detta är bara början, och självklart finns det flera organisationer på den svenska arbetsmarknaden där tendensen har varit densamma. Otvivelaktigt skulle utbrytningar förekomma i mycket stor omfattning om vi inte höll på principen om vissa begränsningar i rätten att få sluta avtal.
Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar menar alltså att man skall använda sig av lagstiftning för att hålla samman de fackliga organisationerna. Är det inte bättre med organisationer som arbetar så att medlemmarna är måna om att stanna kvar i dem? Om man avbyråkratiserar, ger medlemmarna större bestämmanderätt och ökat inflytande för dem på de viktiga besluten, då tror jag inte det finns någon som vill lämna sin fackförening.

Herr talman! I inrikesutskottets förevarande betänkande nr 6 behandlas en rad motioner om arbetslöshetsförsäkringen och kontant arbetsmarknadsstöd. Utskottet har i huvudsak hänvisat till den pågående utred ningen om allmän arbetslöshetsförsäkring och konstaterar att samtliga i motionerna aktualiserade problem kommer att behandlas av utredningen. Utskottet har således inte tagit ställning till motionsyrkandena i sak, vilket gör att jag känner mig osäker om huruvida utredningen verkligen kommer att behandla de frågor som har aktualiserats. I synnerhet anser jag det vara angeläget att den fråga som jag och några socialdemokratiska medmotionärer har tagit upp i motionen 184 blir föremål för snabba åtgärder. Det har under de senaste åren talats mycket om jämställdhet mellan män och kvinnor. Onekligen kan man också anlägga jämställdhetssynpunkter på frågan att en arbetssökande kan avstängas från ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller KAS på grund av brist på barntillsyn. Denna ordning drabbar så gott som uteslutande kvinnor. I princip skall den som uppbär arbetslöshetsersättning vara beredd att varje dag ta lämpligt anvisat arbete, såvida man inte anmält giltigt förhinder. Enligt praxis räknas inte avsaknad av daghemsplats eller annan barntillsyn som sådant giltigt hinder. Den som har blivit arbetslös förlorar inom ganska kort tid daghemsplatsen, om inte nytt arbete kan ordnas. Om den arbetslöse därefter inte omedelbart kan ta anvisat arbete går också arbetslöshetsersättningen förlorad. Och när inte heller arbetslöshetsersättningen utgår återstår, åtminstone för ensamstående föräldrar, att man får anlita den kommunala socialvården. Det är knappast möjligt för en arbetslös förälder att hålla sig med en barntillsynsreserv i avvaktan på att arbete erbjuds. Med den brist på daghemsplatser som finns i dag kan man inte heller ha några större förhoppningar om att kommunerna upplåter en daghemsplats under någon längre tid till en förälder som går arbetslös. Utskottet har hänvisat till den kraftiga utbyggnad av daghem och fritidshem som skall ske, men trots denna utbyggnad kommer bristen att kvarstå åtskilliga år framåt i tiden. Man kan således inte, som AMS har gjort i sitt remissvar, hävda att denna fråga bör lösas genom utbyggnad av barntillsynen, inte genom ändrad praxis inom arbetslöshetsförsäkringen. Det är enligt min mening mera realistiskt att lösa frågan genom försäkringen. Motionen har remissbehandlats, och såväl LO som TCO och SACO/SR har tillstyrkt att frågan utreds, så att den får en tillfredsställande lösning. På grundval av de remissvaren borde kanske utskottet ha kunnat inta en mer positiv ställning och överlämnat motionen till ALF-utredningen för beaktande. Jag vill här närmast påpeka att det är ett oefterrättligt förhållande att en person med kanske bara en dags varsel skall kunna skaffa daghemsplats eller annan barntillsyn efter att ha gått arbetslös kanske i månader. Detta är beklämmande när man vet att många människor har hamnat i en ond cirkel, där de ibland har daghemsplats men inget jobb, ibland erbjuds jobb men saknar någon som tar hand om barnen. I ett av de fall som jag mött anvisades en arbetssökande ett treveckorsvikariat med en dags varsel. Hon hade alltså en eftermiddag på sig för att ordna med barntillsyn för tre barn, varav två i förskoleåldern. Den arbetssökande kunde inte klara detta konststycke, trots att hon gjorde stora ansträngningar. Hon blev därför avstängd från ersättning. Hon överklagade beslutet men fick inte bifall till besvären. Detta är bara ett exempel. Jag skulle kunna räkna upp flera, eftersom det här rör sig om en ganska vanlig företeelse hos kassorna och arbetsförmedlingen. Jag hoppas att den fråga som vi motionärer har tagit upp skall få en lösning så snabbt som möjligt, men jag hyser vissa farhågor för att så inte sker eftersom ALF-utredningen har så pass stora uppgifter att det knappast kommer något förslag från utredningen inom den närmaste tiden. Det skulle dock vara skäligen enkelt att ändra praxis i tillämpningen — det är just den det gäller — och räkna brist på barntillsyn som giltigt hinder, som man nu kan göra i andra fall när en arbetssökande avvisar ett arbetserbjudande. Då kan man åberopa för långt pendelavstånd, brist på allmänna kommunikationer, att man saknar bil, att arbetet är olämpligt m.m. Denna fråga hade också tagits upp i motioner till den socialdemokratiska partikongressen och till kvinnoförbundets kongress. Motionerna fick en välvillig behandling, och det ansågs angeläget med en tillfredsställande lösning av frågan. Vi motionärer kan kanske därför nu hoppas att regeringen snabbt vidtar åtgärder i den riktning vi tänkt oss. Det gäller enligt vår mening en reform som är mycket angelägen ur social synpunkt, men som också i hög grad rör en fråga om jämställdhet, eftersom det så ofta är just kvinnorna som drabbas av rådande praxis.

Herr talman! Det utskottsbetänkande vi nu behandlar rör många motioner. Utskottet har hänvisat till radioutredningen och till det avtal som snart skall ingås, varför jag inte skall beröra en del av de motioner jag väckt i detta sammanhang utan bara ta upp den som har med själva programutbudet att göra. Låt mig då säga något om de religiösa programen i TV. Därmed har jag inte glömt de icke-religiösa ideella organisationerna, t.ex. bildningsförbunden. Vilka möjligheter är inte här outnyttjade! Men jag tänker nu närmast på de program som har religiös anknytning. Kyrkan och frikyrkorna representerar majoriteten av svenska folket. Det är därför ett berättigat krav att de får sin del av programutbudet. Sveriges Radio kan då antingen göra egna program eller välja ur den rika flora som i dag finns i den kyrkliga och frikyrkliga verksamheten. Jag tänker också på gudstjänster i olika stilarter. Det är viktigt att vi även i TV-rutan får del av detta. Men det är också viktigt att inte glömma bort de gudstjänster som samlar den stora publiken. En gudstjänst varje vecka är ett rimligt krav, inte minst med tanke på gamla, sjuka och handikappade, som inte kan besöka gudstjänstlokaler. Här kan också nämnas alla de som vill vara anonyma och som av olika skäl inte besöker gudstjänstlokaler men som med tacksamhet skulle hälsa en TV-kyrka i sina hem. Sångprogrammen är mycket uppskattade, och det finns många sångoch musikkrafter att använda sig av. Vi noterar med tacksamhet de sångprogram vi får i TV men vi önskar många fler. Det har ju visat sig att tittarsiffrorna är mycket stora när dessa program sänds. Vad vi intensivt väntar på är kristna barnoch ungdomsprogram. Det är här det stora missnöjet finns. Man möter ofta föräldrar ute i landet som undrar varför det inte förekommer kristna barnoch ungdomspro gram i TV. Och vi kan verkligen ställa frågan: Varför sänder TV inte sådana program? Vill man inte eller vågar man inte? Kyrka och frikyrka bedriver en mycket omfattande och uppskattad barnoch ungdomsverksamhet. Hur stor del av Sveriges barn och ungdom som deltar i sådan verksamhet känner jag inte till exakt, men det är en stor procent. Jag tror att jag vågar påstå att kyrka och frikyrka har den största barnoch ungdomsverksamheten i vårt land. Jag vill därför vädja till Sveriges Radio att tillmötesgå detta starka önskemål att sända positiva barnoch ungdomsprogram. Ja, jag vill påstå att om Sveriges Radio följer avtalet kan man inte underlåta att tillmötesgå en så allmänt utbredd önskan bland föräldrarna i vårt land. Varför får inte kristna värderingar och inslag prägla barnoch ungdomsprogrammen när andra, ibland mycket tvivelaktiga, värderingar och inslag tillåts prägla dessa program? Jag skulle vilja fastslå att Sveriges Radio spelar en utomordentligt stor roll i vårt samhälle när det gäller utvecklingen på olika områden och att de som får ansvaret för programverksamhetens utformning mer än tidigare måste ta hänsyn till svenska folkets önskemål. Liksom vi alla måste känna vårt ansvar för de problem som vårt samhälle rymmer, måste också de som utformar programverksamheten känna sitt ansvar. Annars kan man riva ner det som positiva krafter har byggt upp och håller på att bygga upp i vårt samhälle. Demokratin är beroende av att massmedia arbetar i demokratisk anda och riktning. Utskottet avstyrker motionen och hänvisar till att man genom avtal har överlåtit åt Sveriges Radio att utforma programmen. Men när Sveriges Radio inte tillmötesgår önskemålen från en stor majoritet av svenska föräldrar är det både vår rätt och vår skyldighet att reagera och protestera så ofta vi kan. Det är därför som jag nu har tagit tillfället i akt att uttala mig i detta ämne.

Herr talman! Först noterar jag med tacksamhet herr Adolfssons syn på utskottets betänkande. Utskottet har också varit mycket positivt vid behandlingen av den omfattande motion som herr Adolfsson har väckt. Herr Johansson i Skärstad tog i sitt anförande fasta på en av de motioner som han har väckt, motionen 788 angående de religiösa programmen i radio och TV. Här förhåller det sig helt enkelt så, herr Johansson, att så länge vi har det nuvarande avtalet mellan staten och Sveriges Radio kan riksdagen inte göra ett sådant uttalande som herr Johansson vill ha. Låt mig emellertid tillägga att i radioutredningen diskuteras denna fråga precis som alla andra programfrågor. Radioutredningen blir färdig nästa sommar. Om herr Johansson inte är nöjd med det förslag till avtal som då läggs fram får väl herr Johansson komma tillbaka i vanlig ordning.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

Herr talman! Jag är medveten om att det är svårt för utskottet att göra någonting i detta fall. Men det är inte förbjudet för utskottet att tycka, även om avtalet ännu inte har gått ut.

Man sänder ju andra program med olika värderingar. Den frågan ställer sig många, och jag kanske kan få svar på den.
Herr talman! Det är svårt för mig i egenskap av radioutredare att på detta stadium svara på herr Johanssons i Skärstad fråga. Jag vill återigen uppmana herr Johansson att noga studera utredningens resultat nästa sommar och återkomma om han inte är nöjd.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att göra en mycket kort kommentar angående utskottets skrivning på ett par punkter när det gäller motionen 1312 angående korrekt nyhetsförmedling i krissituationer. Utskottet skriver att man förutsätter att det krav på opartiskhet och saklighet som f.n. gäller skall gälla även efter den tidpunkt då det nuvarande radioavtalet löpt ut och att detta inte minst skall avse nyhetsförmedlingen i krissituationer. Utskottet förutsätter också att de som har ansvaret för nyhetsförmedlingen planerar för hur störningar skall kunna motverkas. Även jag tror att man kan utgå från den förutsättningen. Det är väl ingen som befarar — jag gör det i varje fall inte — att de krav på saklighet som nu gäller skall mildras i ett kommande avtal mellan staten och Sveriges Radio. Men om sådana nyhetshaverier som inträffade i samband med ungdomsradions Barsebäcksprogram och beredskapsövningen i Ringhals kan ske trots de nuvarande bestämmelserna, vore det kanske rimligt att massmedieutredningen och radioutredningen finge se litet närmare på hur man skall kunna stärka garantierna för en korrekt nyhetsförmedling i lägen där en sådan nyhetsförmedling är viktigare än någonsin. Det är det vår motion gäller. När det gäller massmedieutredningen vill jag erinra om — och det är min andra kommentar till utskottets skrivning — att det vid det här laget torde vara för sent att lämna vår motion till den utredningen. Motionen väcktes i januari, och i juni i år avlämnade utredningen sitt betänkande om en ny massmediegrundlag. Utredningens fortsatta arbete kommer att gälla vissa följdförfattningar till den föreslagna grundlagen. I det avlämnade betänkandet finns en reservation av herr Sven Gustafson i Göteborg. Han vill att grundlagen även skall innehålla bestämmelser om rättelse av oriktiga eller ogrundade sakuppgifter i massmedier. Det förslaget har utredningens majoritet avvisat. Enligt min mening skulle herr Gustafsons förslag väsentligt bidra till en lösning av de problem angående korrekt nyhetsförmedling som vi tagit upp i motionen. När förslag till massmediegrundlag så småningom kommer på riksdagens bord, kan de frågor som vi nu diskuterar tas upp på nytt. Det kan ske bl.a. genom att herr Gustafsons förslag i utredningen följs upp. Herr talman! Jag har inget yrkande.
Herr talman! Beträffande det som herr Enlund senast sade om massmedieutredningen vill jag framhålla att det inte finns någon anledning att i dag diskutera den. Det är et, ärende som ligger i ett annat utskott. När det gäller programmet om Barsebäck skall jag först och främst erkänna att det var ett ovanligt olämpligt program från Sveriges Radios ungdomsredaktion. Det blev också fällt i radionämnden. Jag har svårt att föreställa mig att något liknande kommer att inträffa. Då herr Enlund har läst detta enhälliga utskottsbetänkande, har han tydligen tappat bort den väsentligaste saken, nämligen att vi hänvisar till det beslut som fattades i våras i samband med behandlingen av propositionen om lokalradion. I denna proposition föreslogs en ny ordning för samhällsinformation från myndigheter. Skulle ott katastrofläge verkligen inträffa, kommer naturligtvis denna samhällsinformation, som myndigheterna har rätt att föra ut i etermedia, att verka.

Herr talman! En stor del av svenska folket protesterar mot våld-, skräckoch porrföreställningar i radio och TV. Nu senast har många reagerat mot TV-pjäsen ”Kärleksföreställningen”. Protesterna går dels direkt till Sveriges Radio, dels till pressen. Men en hel del av dem som av olika orsaker varken ringer eller skriver till Sveriges Radio eller tidningarna vänder sig till ”sin riksdagsman” per telefon eller brev eller på olika möten och sammankomster. Själv är jag en av dem som har fått många samtal om den pjäs som jag här inledningsvis nämnde. Jag är väl medveten om att Sveriges Radio är ansvarig för sin programverksamhet. Men jag vill ändå starkt ifrågasätta om denna föreställning kan anses stå i överensstämmelse med § 7 i avtalet mellan svenska staten och Sveriges Radio, där det bl.a. heter: ”Programmen skall skänka god förströelse och underhållning.” Även om vi inte har rätt att här i riksdagen besluta om Sveriges Radios programverksamhet och sålunda om programmens innehåll, har vi vår rätt att som enskilda ledamöter framföra våra åsikter. Mångas åsikt är att den TV-pjäs som jag här har starkt ifrågasatt lämpligheten av inte borde ha visats. Sådana pjäser kan bidra till en snedvriden syn på och inställning till samlevnaden. I övrigt har jag den bestämda meningen att våld föder våld och att det är högst olämpligt att på sätt som i många fall sker visa filmer med sådana inslag, framför allt för barn men även för övriga. Inte på långt när alla mår bra av att se dessa filmer, men de förstår det inte utan ser filmerna i alla fall. De kan inte förmå sig till att stänga av TV-apparaten även om olusten och skräcken kryper i dem.

Herr talman! De äldre bokbestånden representerar en värdefull del av vårt kulturarv. I propositionen 28 år 1974 angående den statliga kulturpolitiken framhålls att kraftfulla åtgärder måste till för att föra vidare vårt kulturarv. Vid riksdagsbehandlingen av denna proposition antogs som mål för den statliga kulturpolitiken att denna skall garantera att äldre tiders kultur tas till vara. Vad jag här anfört är, herr talman, direkt hämtat ur kulturutskottets betänkande nr 8, som nyss utan debatt klubbades. Jag kunde också citera delar ur utskottets betänkande nr 9 i dag om åtgärder mot utförsel av äldre kulturföremål. Kulturutskottets betänkande nr 10 behandlar motionen om bestämmelser om skingringsförbud för de äldre samlingarna inom de tidigare stiftsoch landsbiblioteken. Samlingar, vilkas värden — om de över huvud taget kan uppskattas i pengar — måste räknas i tiotals miljoner, övergick ur statens ägo till att bli resp. kommuners egendom.

Jag önskar, herr talman, att jag kunde vara fylld av samma lyckliga övertygelse som kulturutskottet om att statsråds ord är kungsord med samma avgörande betydelse som en utfärdad bestämmelse. Men tyvärr, herr talman, delar jag i detta fall den oro som också riksbibliotekarieämbetet har uttalat om risken för en framtida brist på respekt för de värdefulla handskriftsoch bokbestånden. Utskottets betänkande är enhälligt, varför det är utsiktslöst att ställa något yrkande. Jag vill bara, herr talman, betyga hur ivrig min förhoppning är att min oro skall visa sig vara ogrundad och utskottets ljusa tilltro till samhällets intresse för alla gamla och nedärvda kulturföremål skall för överskådlig tid visa sig vara välgrundad och att nya generationer skall veta att vårda vårt kulturarv.

Herr talman! Kulturutskottet behandlade i fjol en motion av fru Åsbrink i samma ärende, och utskottet avstyrkte då enhälligt motionens förslag om särskilda föreskrifter beträffande splittring av samlingarna vid ifrågavarande bibliotek. Utskottet har inte funnit något skäl som skulle motivera ett ändrat ställningstagande vid ärendets behandling i dag. Ett avtal är ingånget mellan staten å ena sidan och å andra sidan kommunerna Linköping, Växjö, Skara och Västerås. Det trädde i kraft den 1 januari i år. Vi finner det vara helt otänkbart att nu ensidigt ändra detta avtal genom särskilda föreskrifter från riksdagens och regeringens sida. Slutligen vill jag betona att jag inte finner skäl till att misstro berörda kommuner när det gäller deras kulturpolitiska ansvarstagande. Om kulturpolitiken skall kunna utvecklas, måste folkrörelser och kommuner ta en stor del av ansvaret. Jag tror att de är villiga att påta sig det ansvaret efter måttet av sin förmåga. Jag har velat markera detta, för jag finner att upprepade motioner i det här ärendet är ett uttryck för en viss misstro mot kommunerna. Jag tror inte vi har anledning att hysa en sådan misstro. Jag yrkar bifall till vad utskottet har hemställt i sitt enhälliga betänkande.
Herr talman! Det är ingen ovanlighet att en motion väcks på nytt i en fråga, där vissa grupper eller några riksdagsledamöter icke känner sig tillfredsställda. Detta torde höra till våra rättigheter. Det råder ingen misstro mot den kommun som nu har slutit avtalet, men det finns en gammal klok regel att om man önskar fred, skall man också vara beredd på krig, dvs. man skall vara beredd på det värsta för att allt skalb bli till det bästa. Jag vill understryka att det är ingen misstro f. n. mot de kommuner som har påtagit sig detta ansvar. Men vi känner den mänskliga naturen, och vi vet inte hur nya grupper och nya kombinationer i vårt samhälles förvaltning kan komma att reagera. Det är då det är tryggt att ha en lag eller direkta statliga bestämmelser att falla tillbaka på. Det är att beklaga att denna uppfattning icke vann gehör redan förra året så att bestämmelser kunnat träda i kraft samtidigt med hela överenskommelsen mellan stat och kommun.
Fru Åsbrink har fullständigt rätt när hon säger att det inte är någon ovanlighet att samma fråga väcks ånyo i riksdagen av motionärer som inte har blivit tillgodosedda. Det innebär ju inte att det är en rekommendabel metod. Den 12 december förra året behandlade riksdagen detta ärende. Ett enhälligt utskott avstyrkte den motion som fru Åsbrink då hade väckt, och riksdagen följde utskottets förslag. En och en halv månad senare väcktes ånyo en liknande motion. Jag kan inte tänka mig att fru Åsbrink räknade med att utskottet på denna korta tid skulle komma att inta en annan ståndpunkt i denna fråga. I den debatt som förekom den 12 december uttalade fru Åsbrink sin ”livliga förhoppning att den framtida utvecklingen skall visa att kulturutskottet och departementschefen har rätt i sin glada framtidssyn. ===". Men den förhoppningen sträckte sig inte över längre tid än en och en halv månad.
Herr talman! Skall man replikera bör man göra det med sakskäl och inte bara med formaliteter, dvs. att det inte förflutit längre tid mellan de båda motionerna. Jag har även nu uttalat min förhoppning om att det i fortsättningen skall gå väl. Men det är ingen pessimism att man önskar spika fast förutsättningen för att detta kulturarv verkligen bevaras intakt. Man kan ibland vara överdrivet optimistisk och tro att ett utskott också kan ha funderat i en och en halv månad och kanske hittat nya infallsvinklar.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 6 gäller, som framgår av rubriken, renhållning av trottoarer och gångbanor. Enligt den allmänna ordningsstadgan skall allmän plats inom stadsplanelagt område och allmän väg inom byggnadsplanelagt område genom renhållning hållas i sådant skick som omständigheterna på platsen kräver. Med allmän plats menas gata, torg, park osv. Enligt den kommunala renhållningslagen åligger det kommun att fullgöra den skyldighet som föreskrivs i 3 § allmänna ordningsstadgan. Inom stadsplanelagt område skall alltså kommunen svara för renhållningen av trottoarerna. Men i ett särskilt undantagsfall medges kommunen rätt att överföra den skyldigheten på fastighetsägare. Det här har gällt sedan många år tillbaka, men det har också påtalats ett par gånger tidigare att utvecklingen har gått i den riktningen att denna undantagsbestämmelse borde tas bort. Redan 1970 var denna fråga uppe till behandling. En motionär begärde då att bestämmelsen om att kommuner skulle få lägga denna renhållningsuppgift på fastighetsägare skulle tas bort.

Det var 1970, och då pågick kommunreformen. Nu är kommunreformen genomförd sedan några år tillbaka. Jag anser att förhållandena har stabiliserats, så att man borde kunna ta upp frågan på nytt. Jag gjorde det i en motion förra året, och då fann jordbruksutskottet förslaget i och för sig beaktansvärt. Men sedan pekade jordbruksutskottet på tredje lagutskottets yttrande och anförde, att utskottet ansåg det kunna förutsättas att frågan är uppmärksammad och att den kommer att tas upp till omprövning när tiden härför anses mogen. Jag förstår inte riktigt vad uttrycket ”mogen” skulle innebära. Faktum är att renhållningen nu sker på ett mycket orationellt sätt. Varje fastighetsägare måste ha sina kvastar, spadar och skyfflar under det att kommunerna i regel har en fin park av redskap. Man sveper över marken med maskiner och allt går mycket snabbt och fint, men de enskilda fastighetsägarna får alltjämt använda sina skyfflar för att göra rent. Jag ansåg 1974 att de praktiska förhållandena var sådana att det fanns anledning att ta upp frågan på nytt, men då hänvisade utskottet till att tiden inte var riktigt mogen. Jag väckte i år en ny motion och framhöll att här bara är fråga om praktiska saker och att det inte kan finnas skäl att vänta. Jag vill i förbigående säga att jordbruksutskottet behandlat min motion mycket positivt. Det gjorde tredje lagutskottet 1970, det gjorde jordbruksutskottet 1974 och det har jordbruksutskottet gjort 1975. Jordbruksutskottet säger också i år att motionen är beaktansvärd. Det är andra året i rad som den är beaktansvärd — men det har också stannat vid detta. I år har utskottet anfört ett nytt skäl för att inte tillstyrka min motion, nämligen att den kan få ekonomiska konsekvenser. I jordbruksutskottets mycket positiva skrivning har man dragit fram just de motiv som jag har anfört för att ändra den här lagstiftningen. För det första är det inte bara ett fastighetsägarintresse att gångbanorna hålls rena, utan det är ett allmänintresse att man kan gå fram på gångbanorna utan att bli störd av smuts eller snö. Det säger också jordbruksutskottet, och utskottet anför att det ur den synpunkten är riktigt att det allmänna tar hand om detta arbete. För det andra är utskottet fullt medvetet om att den enskilde fastighetsägaren inte kan investera i renhållningsoch snöröjningsmaskiner osv. i sådan utsträckning att arbetet blir rationellt gjort, utan det fordras att det allmänna tar hand om renhållningsarbetet för att det skall bli rationellt. Sedan finns ett tredje argument, som utskottet inte har anfört och som jag kanske inte heller betonat tillräckligt i min motion, nämligen att frågan om renhållning är av intresse ur alla deras synpunkter som har egnahem och som inte har fastighetsskötare. De som äger egnahem är i många fall på ett eller annat sätt förhindrade att sköta snöskottningen själva. Det kan gälla gamla, handikappade, sjuka osv. Det är nu för tiden inte heller lätt att få tag på någon annan person som kan sköta snöskottningen. När det t.ex. någon gång inträffar ett snöfall nere i Skåne — det sker inte ofta, men det kan ibland komma med besked — kan det vara svårt t.ex. för en ensam kvinna att hålla trottoaren fri från snö. Även ur denna synpunkt vore det mycket väsentligt att ett beslut fattades i frågan. Det framhålls nu att en sådan reform skulle få stora ekonomiska konsekvenser. På en del håll har dock detta ordnats genom rent civilrättsliga avtal. Så har skett exempelvis i min hemkommun. Man kan där anmäla till gatukontoret att man vill få snöröjning utförd. Detta kan dock endast ske under en förutsättning, nämligen att alla i kvarteret är eniga om detta. I så fall kan man få denna service för en rätt obetydlig avgift. Jag kan nämna att det i mitt eget kvarter var en fastighetsägare som tyckte, att snöskottning var en lämplig motion för honom och att han därför kunde klara den själv. På det sättet slapp han också ge ut den hundralapp om året som krävs för att få snöröjningen utförd. Härigenom satte han en käpp i hjulet för alla andra fastighetsägare i kvarteret, så att de inte kunde få snöskottningen utförd. Förfarandet med civilrättsliga avtal är sålunda förenat med vissa brister, även om det är en möjlig väg. Jag tycker att det vore riktigt att avskaffa ifrågavarande undantagsbestämmelse inom stadsplanelagt område. Där bör kommunen enligt renhållningslagens bestämmelser helt stå för renhållningen på trottoarer och gångbanor. När det gäller frågan om detta nödvändigtvis kommer att innebära en ekonomisk påkänning för kommunerna tycker jag för min del att det, med hänsyn till att fastighetsägaren själv tidigare har stått för denna uppgift, bör finnas möjlighet att nu ta ut en avgift för dess fullgörande. Jag är inte säker på att de nu gällande bestämmelserna för uttagande av avgifter tillåter detta, men i så fall kunde man skapa sådana bestämmelser att kommunen finge ta ut sådana avgifter, per kvadratmeter eller på annat sätt. Det nämnes i betänkandet att Sveriges fastighetsägareförbund och Sveriges villaägareförbund har uppvaktat jordbruksutskottet. Det står ingenting i betänkandet om vad de har sagt. Jag saknar det, ty de är ändå målsmän för dem som hittills haft besväret och utgifterna för den uppgift det gäller. Om fastighetsägarna nu lika gärna skulle betala till kommunen vad det kostar att hålla rent på trottoarerna, borde det inte föreligga något hinder för att övergå från att bara säga att det gäller en beaktansvärd fråga till att visa prov på handlingskraft. Om syftet är beaktansvärt, bör man också kunna visa någon handlingskraft för att förverkliga det. Herr talman! Jag skall inte fresta kammarledamöternas tålamod med att ställa något yrkande. Det föreligger ett enhälligt utskottsbetänkande, som till sitt innehåll är mycket positivt men som inte ger prov på en sådan handlingskraft som man skulle önska efter en så välvillig skrivning. Jag beklagar att det tydligen måste bli en fortsättning på denna fråga i riksdagen. Jag tycker nämligen inte att man kan låta en sådan angelägenhet som denna förfalla. Utskottet pekar på att en pågående utredning om avgiftssystemet för kommunalt gatubyggande möjligen kan beröra denna fråga. Jag tycker för min del att det måste vara ett ganska stort gap mellan en sådan utredning om gatukostnadsbestämmelser och en utredning angående renhållningen av trottoarer. Jag har svårt att tro att dessa två frågor särskilt nära berör varandra. Jag har sedan jag fått betänkandet inte haft tid att ta närmare reda på om den utredningen har tänkt ta upp de här sakerna. Om den gör det är det bra, men jag tycker det hade behövts att jordbruksutskottet i så fall också hade gett en liten anvisning om det. Jag skulle ha varit nöjd med det svaret, eftersom jag tror att utredningen angående avgifterna måste göras innan man kan fatta ett beslut i den här frågan. Men när det inte har angivits att så skulle bli fallet måste jag återkomma i denna sak. Jag beklagar att det blir som i det förra ärendet: att man anklagas för att komma med en ny motion i samma ämne alltför snart efter det att man fått en motion avslagen.
Herr talman! Jag vill i anledning av herr Henmarks inlägg. bara helt kortfattat göra det konstaterandet att utskottet har varit positivt och — som herr Henmark antydde i slutet av sitt anförande — kanske även mera positivt än vad som framgick av inledningen på anförandet när det gällt frågan om kostnaderna för kommunerna. Utskottet skriver näm ligen i sitt betänkande att det enligt utskottets mening kan antagas att utredningen kommer att få betydelse för de förhållanden som påtalas i motionen.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
Herr talman! Jag skulle vara helt och hållet nöjd, om det inte hade stått att det kan antragas att utredningen kan få betydelse för dessa förhållanden. Jag anser att det är synnerligen vagt sagt att det kan antagas — precis som om det inte vore någonting som jordbruksutskottet ver kommer att ske. Det vore värdefullt om utskottet i ett sådant fall förvissade sig om att det verkligen sker, ty då skulle jag som motionär och förespråkare för denna fråga kunna vara fullständigt nöjd. Men jag är inte helt och hållet nöjd förrän jag har sett art det sker.

Fru talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig om jag avser att i FN aktualisera frågan om dödsstraffets avskaffande. Redan 1959 beslöt FN på initiativ av bl.a. Sverige att på sin dagordning uppföra frågan om dödsstraffet och dess användning. Sverige har därefter fortsatt att energiskt driva denna fråga i FN. Omfattande utredningar har gjorts, och i en resolution från 1971 uttalade sig FN:s generalförsamling till förmån för principen att användningen av dödsstraffet bör gradvis miaskas och att slutmålet bör vara att helt avskaffa detta straff. Frågan är alltjämt anhängig inom FN, där den behandlas främst av ekonomiska och sociala rådet. Tyvärr måste man konstatera att dödsstraffet alltjämt tillämpas i det stora flertalet av världens stater. Endast ett 30-tal länder har i princip avskaffat detta straff, och av dessa länder har de flesta bibehållit dödsstraffet för extraordinära förhållanden, t.ex. under krig. I en rapport, som FN:s generalsekreterare avgav i början av detta år, uttalades att det är ytterst osäkert om utvecklingen går i riktning mot en begränsning av användningen av dödsstraffet. Generalsekreteraren framhöll att instabila politiska förhållanden i ett land kan leda till en ökad användning av dödsstraffet och att detta straff ofta tillgrips som motåtgärd i de länder där det förekommer terroristisk verksamhet. Med hänsyn till den inställning till dödsstraffet som i dag kännetecknar flertalet av världens stater kan vi uppenbarligen inte räkna med att några snabba frarasteg skall kunna göras i denna fråga inom FN:s ram. Samtidigt har frågan genom en rad upprörande fall fått stark förnyad aktualitet. Det är svenska regeringens avsikt att liksom hittills vara aktivt pådrivande i denna fråga. Vi kommer därför att fortlöpande undersöka möjligheterna till nya realistiska initiativ som kan leda till att dödsstraffets användning begränsas runt om i världen.
Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret, som andas hoppfullhet — regeringen tänker fortsätta att ta initiativ för att få dödsstraffet ur världen. Men jag skulle vilja påpeka att det inte har skett mycket sedan 1971. Om man håller sig till det innevarande året har ärendet behandlats i relativt blygsamma internationella fora. I Europarådet avskrevs frågan i januari därför att den var för kontroversiell. På kongressen i Toronto antogs en resolution vid diskussionen om förebyggande åtgärder mot brottsligheten, men Ecosoc har ju endast rådgivande status. Det förvånar mig att utrikesministern inte anförde vad som skedde i förrgår, i tredje kommittén i FN, då Carl Lidbom höll sitt tal på uppdrag av regeringen och där han — med all rätt naturligtvis — brännmärkte Spanien. I det sammanhanget tog han upp frågan om dödsstraffet. Nu skulle man önska att frågan fördes vidare, och det var naturligtvis också Carl Lidboms intention att om något år få upp frågan i generalförsamlingen för att få en opinionsbildande effekt. Det är beklagligt att frågan om dödsstraffet alltid anknyts till någon av de politiska blockbildningarna. Det ger en obalans som jag tror skadar frågeställningen. Är det helt omöjligt att få den principiella frågan diskuterad? Det är ju en ohyggligt brutal företeelse. Så länge vi människor inte kan ge livet tillbaka har vi inte någon rätt att ta någons liv heller. Det skulle vara värdefullt om den principiella frågan kunde diskuteras. Det är ett bedrövligt läge att antalet dödsstraff snarare ökar än minskar i världen och att 113 stater ganska frekvent använder sig av dödsstraffet. Nu diskuterades denna fråga i samband med händelserna i Spanien och det framhölls som om det var det enda problem vi hade i Europa. Vi vet ju att Sovjetunionen och öststaterna har en avsevärd ledning i detta avseende. I Sovjet har man avkunnat inte mindre än 21 dödsdomar innevarande år. Jag undrar om inte utrikesministern skulle kunna tänka sig att föra fram frågan på det principiella planet. Då skulle man kanske kunna räkna med att få större gehör för den, och framför allt skulle det ge en opinionsbildande effekt som vi inte har nu.
Fru talman! Det är ju just på det principiella planet som Sverige arbetar. Vi har lyckats få generalförsamlingen att vid ett tillfälle uttala sig för en begränsning och en reducering av användningen av dödsstraffet. Det tal som statsrådet Carl Lidbom å regeringens vägnar höll i tisdags i FN innehåller just dessa principiella synpunkter som gäller alla länder oavsett samhällssystem.
Fru talman! Men utrikesministern kan inte bestrida att det just var diskussionen om Spanien som föranledde talet om dödsstraffet. Det är den kopplingen jag menar är olycklig, för då har detta ärende fått en politisk stämpel på sig.
Fru talman! Det tror jag är en missuppfattning av herr Werner i Malmö. Det inlägg i tredje utskottet som statsrådet Carl Lidbom gjorde har anknytning till behandlingen av de mänskliga rättigheterna och där tar han också upp Spanien som exempel. Men Spanien berörs bara i en liten del av det här talet. Det är principiella synpunkter på dödsstraffet man för fram. Han gör precis som jag i mitt svar till herr Werner i Malmö; jag pekar ju egentligen också på de senaste händelserna i Spanien ehuru jag inte nämner namnet.
Fru talman! Statsrådet Carl Lidbom börjar talet så här: ”Den svenska regeringen har i brev till detta utskott aviserat att vi avser att under ämnet för dagens diskussion, mänskliga rättigheter, behandla upptrappningen av våldet i Spanien.” Han fortsätter sedan längre ner: ”Det är min uppgift att på den svenska regeringens vägnar redogöra för vår syn på de frågor som hör samman med våldssituationen i Spanien.” Där menar jag att det finns en olycklig koppling. Jag uppskattar naturligtvis initiativet, det är inte fråga om annat, men det vore utomordentligt värdefullt om frågan kunde behandlas mer principiellt och drivas inte bara till begränsningar av dödsstraffet som inte på något sätt är förpliktigande för staterna utan att vi också kunde resa den principiella frågan om man över huvud taget har rätt att beröva någon människa livet.
Fru talman! Anledningen till att detta tal, som handlar om de mänskliga rättigheterna, börjar på detta sätt är ju att vår FN-delegation har skrivit till FN och begärt att frågan om Spanien skulle tas upp. Jag har hela talet här, och de delar som handlar om Spanien är inte de väsentligaste delarna i detta tal, där Spanien endast används som ett exempel.

Fru talman! Herr Magnusson i Borås har till mig ställt följande fråga: En svensk medborgare förhindras att lämna sitt hotell i Lissabon av en människomassa på nära 200 personer. Vad är anledningen till att regeringen icke omedelbart kraftfullt protesterade häremot hos den portugisiska regeringen? Som svar vill jag meddela följande. Jag utgår från att frågan gäller direktör Sven Engblora, som för någon tid sedan förde komplicerade förhandlingar i Lissabon med företrädare för arbetarna i företaget Cintideal. I samband med dessa förhandlingar lämnade svenska ambassaden all den hjälp som var skälig och som herr Engblom gjorde anspråk på för att denne skulle återfå sin fullständiga rörelsefrihet. Såväl utrikesdepartementet i Stockholm som ambassaden i Lissabon höll löpande kontakt med de portugisiska myndigheterna i frågan, varvid vi självfallet påtalade det förhållandet att Engblom inte fick lämna hotellet. Direktör Engblom återvände till Sverige, vid det tillfället, den 18 oktober.
Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för att jag fått svar på min fråga. Jag har full vetskap om att ambassadör Kling gjorde sitt bästa för att hjälpa direktör Engblom under den tid han var försatt i den här besvärliga situationen. Jag tycker emellertid att det är ett ganska allvarligt övergrepp som detta land begått gentemot en svensk medborgare — som befann sig i landet som representant för ett företag som där bedriver en fullt laglig näringsverksamhet — genom att tillåta att människorna hindrar honom att lämna sitt hotell under inte mindre än tre dygn. Detta blir så mycket allvarligare alldenstund man tillåter de här människorna att tränga ända fram till hans sovrum och sitta dag och natt utanför sovrummet och bevaka hans dörr. När sedan också ambassadören under folkträngsel skadas och, enligt tidningsuppgifter, knäcker ett revben tycker jag i alla fall att det har gått rätt långt. Jag förvånade mig över att regeringen, enligt tidningsuppgifter, beslutat att inte göra någon allvarlig protest mot detta förhållande. Det är klart att förhandlingar under sådana förhållanden inte har någonting med demokratiska begrepp att göra. Och problemet blir allvarligare genom att direktör Engblom avtvangs ett löfte att komma tillbaka den 5 november. Han är både en hederlig karl, som aldrig skulle svika sitt löfte, och en modig man. Han har rest dit ned, men givetvis är det inte särskilt trevligt att fortsätta förhandlingarna när de fackliga representanterna hotat med att man skulle kunna tänka sig att använda samma metoder när han nu kommer ned. Även med hänsyn till vederbörandes anhöriga är det en väl stark påfrestning att behöva utsättas för någonting sådant. Därför tycker jag att vi skulle ha gjort den här nationen medveten om att Sverige inte kan tolerera de metoder som där använts.
Fru talman! Vi har gjort den portugisiska regeringen medveten om att dessa metoder inte kan tolereras. Det har vi gjort både i Lissabon och genom att kalla upp den portugisiska ambassadören här i Stockholm. För oss var det väsentliga, under tiden denna isolering förekom, att direktör Engblom blev skyddad och att han fick lämna hotellet. Vi lyckades ordna det, och vi har fått både skriftligt och muntligt tack av direktör Engblom för de insatser ambassadören Kling har gjort på platsen och för det som utrikesdepartementet gjorde. Vi vet alla att det råder alldeles speciella förhållanden i Portugal. Därför har vi ansett att denna metod — att försöka tala till rätta — har varit den riktiga. Vi har dessutom påtalat att vi inte kan tolerera att en svensk medborgare på det här sättet berövas sin frihet. Men direktör Engblom stod hela tiden — även om det fanns folk utanför rummet, i korridoren - under polisskydd, och han var aldrig på något sätt hotad.
Fru talman! Jag hoppas att regeringen har gjort klart för myndigheterna i Portugal att vi måste se till att något liknande inte inträffar under de dagar direktör Engblom nu är där nere.
Fru talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig om jag är beredd att medverka till att utvidga rätten att erhålla ekonomisk hjälp i nödsituationer utomlands från svenska diplomatiska myndigheters sida till att omfatta även personer som inte är svenska medborgare eller politiska flyktingar men som stadigvarande arbetar här. Enligt 1973 års lag om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m. kan svensk medborgare, som har råkat i nöd eller annan svårighet i utlandet, under vissa förutsättningar erhålla ekonomiskt bistånd av beskickning eller konsulat. Sådant bistånd kan också enligt lagen lämnas till flyktingar eller statslösa som är bosatta i Sverige. Vid lagens tillkomst övervägdes frågan om ekonomiskt bistånd även skulle kunna lämnas i Sverige bosatta utlänningar. I propositionen konstaterades att en utvidgning av biståndet till att omfatta i Sverige bosatta utlänningar i allmänhet skulle medföra svårigheter i skilda hänseenden. Biståndsverksamheten skulle få långt större omfattning än den dittills naft. Besvärliga gränsdragningsproblem skulle uppstå, eftersom hjälpen under alla förhållanden måste begränsas till personer med någorlunda fast anknytning till Sverige. Mot den bakgrunden föreslogs inte någon ändring i den dittills tillämpade ordningen, enligt vil ken det allmänna ekonomiska biståndet i princip var begränsat till — förutom flyktingar och statslösa — svenska medborgare. Men det tillades i propositionen att den omständigheten att här bosatta utländska medborgare inte blev berättigade till bistånd inte borde innebära något absolut hinder för utrikesförvaltningen att undantagsvis, när särskilda skäl motiverade det, tillfälligt bistå sådan utlänning i samband med hemresa. I överensstämmelse härmed anges i gällande Allmänna föreskrifter för utrikesrepresentationen att när starka skäl föreligger kan tillfälligt ekonomiskt bistånd i samband med återresa till Sverige undantagsvis få utges till en här bosatt utländsk medborgare som inte är flykting. Det är således redan nu möjligt att i vissa fall lämna bistånd åt utlänningar som är bosatta i Sverige. Det är därvid av särskild betydelse hur stark anknytningen till Sverige är.

Fru talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det är självklart att det stora flertalet medborgare har det skydd som är så nödvändigt för den händelse att man råkar tappa pass, pengar, biljetter eller liknande saker.

Jag vet inte om jag uppfattat svaret rätt, men såvitt jag förstår inbegriper det inte denna grupp. Sådana invandrare bör väl rimligen ha samma skydd som svenska medborgare eller politiska flyktingar.

Fru talman! Jo, jag talade i mitt svar om personer med fast anknytning till Sverige. Om en person som arbetar i Sverige sedan länge men som behållit sitt utländska medborgarskap råkar i trångmål, finns denna fasta anknytning till Sverige. I det praktiska fallet skulle jag tro att detta är avgörande och att vederbörande får samma hjälp som svenska medborgare. Begreppet utlänning är ju så vitt, att man måste hålla sig just till hur stark anknytningen till Sverige är. Det rör sig inte om många fall, men de som har haft anknytning till Sverige får säkerligen hjälp.
Fru talman! Jag delar herr utrikesministerns uppfattning att det säkert rör sig om en liten grupp — jag sade det också — men även om det bara är en enda människa som i en viss situation kommer i ett ohållbart — Nr 17 läge utomlands, blir det ju ett utomordentligt svårt problem för vederbörande. Jag tycker ändå, herr utrikesminister, att det finns anledning att se över just den del av lagen som jag frågar om, för där tycker jag inte Om svenskt att jag har fått ett alldeles klarläggande besked. initiativ mot Den lilla grupp det gäller är människor som stadigvarande arbetar i = indonesiskt Sverige och som enligt min och många andras mening, säkert också ut — ingripande på östra rikesministerns, behöver det skydd som är nödvändigt i händelse de — Timor råkar ut för en sådan här olycka.
Fru talman! Det sker en prövning från fall till fall. På de flesta platser ute i världen får även en svensk medborgare, som kommer och begär hjälp, sitt fall prövat på samma sätt som när det gäller en person som har fast anknytning till Sverige. I det senare fallet tas det väl oftast kontakt direkt med Stockholm. Vid denna prövning får man reda på vilken anknytning till Sverige vederbörande har. Jag skulle inte tro att lagstiftningen behöver ändras. Vår erfarenhet tyder inte på det.

Fru talman! Herr Takman har frågat vad den svenska regeringen gör för att i FN och annorstädes bidra till att den indonesiska regeringens aggression mat östre Timor stoppas. Regeringen anser att en lösning på den konflikt som nu pågår på Timor måste grundas på befolkningens rätt till självbestämmande. Våra informationer om läget på Timor är inte entydiga eller fullständiga. Så mycket är dock kiart att befolkningen drabbats hårt och att utvecklingen ger anledning till oro. V: följer händelseförloppet med uppmärksamhet och har härvid erfarit att de olika parter som är inblandade gör försök att bilägga striderna. Vi hoppas att dessa försök blir framgångsrika. Vårt intryck efter konsultationer i säkerhetsrådet är att förutsättningar f.n. saknas för en behandling där av striderna på Timor. I avvaktan på resultaten av de underhandlingar som nu pågår mellan parterna avser regeringen inte ta något initiativ till en FN-behandling av läget på Timor. Frågan står på FN:s generalförsamlings dagordning och kommer att behandlas i fjärde utskottet vid slutet av innevarande månad.

Fru talman! Jag är i stort sett tacksam för svaret, speciellt den del som erkänner befolkningens självklara rätt till självbestämmande. Men jag är kritisk till uppgiften att denna allvarliga fråga inte kan tas upp i säkerhetsrådet. När fascistregimen störtades i Portugal den 25 april 1974 väcktes på östra Timor förhoppningar om en ljusare framtid efter mer än 450 år av det mest brutala kolonialvälde. Fretilin, Den revolutionära fronten för östra Ti mors oberoende, blev på några månader en verklig massrörelse. Fretilin förde en mycket försiktig politik för att i samarbete med högerpartiet UDT och den portugisiska regeringen få till stånd en fredlig avkolonialisering, en fredlig övergång till nationell självständighet. Dessa ansträngningar fick ett blodigt avbrott den 11 augusti i år, när den fascistiska ledningen för UDT i samförstånd med bl.a. Indonesiens regering gjorde en väpnad kupp och samma dag tog kontrollen över huvudstaden Dili och den näst största staden Baucau. De fascistiska kuppmakarna besegrades på fyra veckor och förlorade det folkliga stöd de tidigare haft. Freden var fullständigt återställd. I denna situation har indonesiskt artilleri och bombflyg angripit i gränsområdet. Ett indonesiskt flottförband blockerar sjöfarten i syfte att kväva och svälta ut frihetsrörelsen. Den indonesiska fascistjuntans aggression mot östra Timor kan och måste stoppas. Jag har nu uppgifter om att Tanzania och Mogambique kommer att föra upp frågan om östra Timors oberoende på dagordningen i FN, där också kommittén för avkolonisering kommer att behandla denna fråga. Sverige ger nu i FN sitt stöd åt befolkningen i västra Sahara och röstade den 17 oktober för medlemskap för Comorerna, en ögrupp som till dess var under franskt kolonialvälde. I konsekvens med denna politik bör Sverige fördöma Indonesiens aggression mot östra Timor och erkänna landet som självständig stat, när den frågan inom kort sannolikt blir aktuell.
Fru talman! Vad som nu sker beträffande östra Timor — som fortfarande står under portugisisk administration och alltså ännu inte har fått sin frihet — är förhandlingar, som f.ö. pågår just denna vecka, mellan Portugals och Indonesiens utrikesministrar, vilka gemensamt har uttalat sig för att man skall iaktta respekt för befolkningens på östra Timor vilja. Den portugisiska regeringen sammankallar nu de olika befrielserörelserna till en konferens i Portugal. Representanter för Fretilin har varit på besök i utrikesdepartementet där och på tjänstemannanivå bekräftat att man kommer att delta i denna konferens. I en sådan situation kan man inte gärna aktualisera frågan i säkerhetsrådet, och ingen har heller velat göra det. Däremot kommer, som jag sade, frågan ändå upp i generalförsamlingen via fjärde utskottet.
Fru talman! Den indonesiska flottblockaden fortsätter såvitt jag vet alltjämt. Det finns bara en befrielserörelse på östra Timor, nämligen Fretilin. UDT och Apodeti, den lilla grupp som redan från början var ett instrument för Indonesien, spelar inte längre någon som helst politisk roll efter kuppen i augusti. Det finns ingen anledning förhandla med dem. Jag nämnde tidigare Fretilinledningens försiktiga politik. Man har redan från början gjort ansträngningar för att nå en överenskommelse även med Indonesien och efter striderna i augusti-september, när den portugisiska koionialadministrationen lämnade landet, hissades — enligt uppgift i en korrespondens från huvudstaden Dili i International Herald Tribune den 29 september — den portugisiska flaggan i alla tätorter på östra Timor. Man vädjade om att få tillbaka den portugisiska förvaltningen för att avkolonialiseringen skulle kunna äga rum under god ordning. Fretilin föreslog också att en, som man kallade den, ”neutral fredsbevarande styrka” skulle upprättas för att bevaka gränsen mellan östra och västra Timor. Jag har tolkat utrikesministerns svar som i stort sett positivt. Jag är glad över att regeringen ägnar den här frågan sitt intresse. Östra Timor är ju ett litet land med bara 650 000 invånare och kan därför lätt glömmas bort i det stora internationella spelet. Men jag vill här vädja om att Sverige snabbt erkänner den nya staten när östra Timors självständighet kommer att utropas — något som kan väntas ske inom kort. Jag vädjar också om att Sverige fortsätter att handla aktivt i FN och bl.a. fördömer Indonesiens aggression.
Fru talman! Enligt uppgifter vi har erhållit, bl.a. från Fretilinrepresentanter, om när östra Timor väntas bli fritt menar man att den portugisiska administrationen skall vara kvar där till någon gång nästa år. Man har fastställt vissa data nästa år då östra Timor skall bli fritt, på samma sätt som Mogambique, Angola och Guinea Bissau. När det gäller uppgiften om den indonesiska flottstyrkans närvaro hör jag här att den portugisiska regeringen nu har uppmärksammat förhållandet och begärt att Indonesien skall dra bort sina flottenheter från östra Timor och upphäva vad som tydligen är en blockad.
Fru talman! Jag vill bara tacka för dessa klargörande tillägg till de svar jag redan har fått.

Fru talman! Herr Josefson har frågat när regeringen kommer att lägga fram förslag med anledning av riksdagens begäran om förslag till riksdagen under hösten 1975 beträffande ändringar i kapitalbeskattningen i syfte att begränsa skärpningen av förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattningen till följd av taxeringsvärdehöjningarna vid 1975 års allmänna fastighetstaxering. Kapitalbeskattningen är f. n. föremål för översyn inom 1972 års skatteutredning.
När kommer regeringen att framlägga förslag med anledning av riksdagens begäran om förslag till riksdagen under hösten 1975 beträffande ändringar i kapitalbeskattningen i syfte att begränsa skärpningen av förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattningen till följd av taxeringsvärdehöjningarna vid 1975 års allmänna fastighetstaxering? Anser statsrådet det förenligt med svensk syn på jämställdhet mellan könen att vid folkoch bostadsräkningen anse mannen i en familj som familjeöverhuvud och bostadsinnehavare? Framlagda aktuella undersökningar visar att många elever har avsevärda brister i förmågan att läsa och skriva när de lämnar grundskolan. Skillnaden i färdigheterna synes dessutom öka mellan elever från olika sociala miljöer.
Jag har för avsikt att ta upp de berörda frågorna i samband med de förslag som i vår kommer att lämnas av utredningen.
Med anledning av detta önskar jag framställa följande fråga:
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga, även om jag i viss mån är besviken över det. Finansministern säger här att kapitalbeskattningen är föremål för översyn av 1972 års skatteutredning och att han avser att ta upp frågan i samband med utredningens förslag. Därigenom kommer man inte att kunna göra någon justering för 1976, och det var just för att undvika en skärpning detta år som frågan aktualiserades inför 1975 års riksmöte i våras. Bakgrunden till riksdagens beslut i våras var en enig hemställan från skatteutskottet 1974, vilken alltså bifölls av riksdagen. Utskottet uttalade i sitt betänkande 1974:38 vid behandling av kapitalbeskattningen i anslutning till propositionen 1974:98 bl.a. att det instämde i att ”frågan om kapitalbeskattningens utformning med hänsyn till familjeföretagen inte kan anses ha fått sin slutgiltiga lösning genom de i propositionen nu föreslagna reglerna”. Med anledning härav begärde utskottet att företagsskatteberedningen skulle få tilläggsdirektiv för att behandla frågan, och så har också skett. Jag har sett detta med stor tillfredsställelse, men jag anser att det skulle vara helt konsekvent med det beslutet att ingen skärpning av kapitalbeskattningen får ske medan detta utredningsarbete pågår. Fastighetstaxeringens inverkan på villabeskattningens område har justerats, och nog borde någon justering också ha kunnat göras åtminstone inom det område där riksdagen klart utsagt att en ny översyn bör komma till stånd. Kapitalbeskattningen innebär ju en ganska betungande utgift för den typ av företag där det låsta kapitalet är relativt stort i förhållande till omsättningen och där förräntningen är låg. Genom inflationen sker också en ständig skärpning av kapitalbeskattningen. Med utgångspunkt i det positiva uttalande som riksdagen gjorde 1974 och riksdagens begäran i våras hade jag därför förväntat att riksdagen i höst skulle ha beslutat om en provisorisk justering som skulle "gälla till dess att utredningsmaterialet är klart. Om jag nu förstod svaret rätt innebär det att ingen förändring kommer att ske förrän 1977.
Fru talman! Jag vill kommentera herr Josefsons inlägg litet närmare. Det är riktigt att man tagit ett beslut som innebär att inkomstberäkningen för villaägaren har justerats i avseende på de gränser som avgör vilken procent man skall använda när man beräknar den beskattningsbara inkomsten. Däremot har det inte skett någonting för villaägarna i fråga om förmögenhetsbeskattningen på grund av taxeringsvärdenas höjning. Herr Josefson citerar skatteutskottets skrivning år 1974 och talar om de små företagen, men man kan enligt min mening inte heller göra en provisorisk lagstiftning som exklusivt reglerar förmögenhetsbeskattningen för de små företagarna med hänsyn till verkningarna av fastighetstaxeringen. Det är ett generellt problem, som gäller alla som har en fastighet över huvud taget. Personligen tror jag inte att man kan göra en provisorisk justering av förmögenhetsbeskattningen som bara avser fastighetsägarna. Det finns ju personer som har sin förmögenhet placerad i ett sparkonto på en bank, i obligationer eller måhända i aktier, medan andra har den i fastigheter. Kapitalbeskattningen eller förmögenhetsbeskattningen måste, menar jag, behandlas generellt över hela linjen. Det är inte möjligt nu när 1972 års skatteutredning har detta som en av de mera väsentliga och troligen också mera kontroversiella frågorna och har utlovat ett förslag till någon gång fram emot våren eller mitten av nästkommande år. Det är detta sammanhang jag fått lov att överväga, och det har förhindrat mig att rycka ut frågan och behandla den specifikt för småföretagen eller någon annan grupp.
Fru talman! Finansministern utgår från det utredningsuppdrag som 1972 års skatteutredning har. Motionärerna och reservanterna och även jag i min fråga utgår från riksdagsbeslutet 1974, då det begärdes tillläggsdirektiv till företagsskatteberedningen. På grundval av tilläggsdirektiven och uttalandet vid det tillfället ansåg vi det vara konsekvent med en förändring redan i höst, vilket också riksdagen avsåg. De olika utgångspunkterna gör att finansministern och jag har något olika syn på vad som har sagts tidigare i denna fråga. Jag vill dock hoppas att det verkligen sker en justering av kapitalbeskattningen med utgångspunkt i de tilläggsdirektiv och det riksdagsbeslut som togs 1974 — för det är dessa som ligger som underlag för vårens beslut och som utgör motiv för min fråga här.
Fru talman! Fru Anér har frågat mig om jag finner det förenligt med svensk syn på jämställdhet mellan könen att vid folkoch bostadsräkningen anse mannen i en familj som familjeöverhuvud och bostadsinnehavare. Ordet familjeöverhuvud får stå för fru Kerstin Anérs räkning. De uppgifter som påförts personblanketterna i folkoch bostadsräkningen grundar sig på folkbokföringen. För gifta makar som är skrivna på samma fastighet har det betraktats som rationellt att mannen står som mottagare vid utsändningen av blanketterna. Vem som är bostadsinnehavare i ett hushåll bestäms av uppgiftslämnarna på blanketten. Som svar kan uppgiftslämnaren därvid ange antingen mannen eller hustrun eller bådadera.
Fru talman! Jag ber att få tacka herr finansministern för detta svar. Det är alldeles riktigt att ordet familjeöverhuvud inte finns med på blanketterna och givetvis inte heller i proposition nr 5 år 1975 om folkoch bostadsräkningen, men däremot svävar andan av begreppet familjeöverhuvud tydligt över formuleringarna. Det är mycket gåtfullt för mig varför det skall vara rationellt att skicka blanketterna i mannens namn. Då uppstår ju sådana situationer som att en kvinna som har varit frånskild i tre månader får blanketten i sin mans namn, vilket i det speciella fall jag tänker på dessutom var extra irriterande därför att hon själv alltid hade ägt bostaden som hon bodde i. En annan kvinna fick som bekant blanketten i sin sons namn därför att statistiska centralbyrån tydligen alltid utgår ifrån att mannen är person nr 1. Jag tycker att det är statistiken som skall motsvara och rätta sig efter verkligheten och inte tvärtom, och det är inte någon riktig samstämmighet mellan den syn vi har här i Sverige på jämställdhet mellan könen och den rutin som statistiska centralbyrån tillämpar. Enligt proposition nr 5, som handlar om folkoch bostadsräkningen, skall de som innehar och bebor ett enfamiljshus tillsammans lämna bostadsuppgift gemensamt på en blankett. För hyreslägenheter står det tvärtom att uppgift bara behöver lämnas av en person. Den möjlighet som herr finansministern nämner att skriva upp två bostadsinnehavare för ett hushåll står det ingenting om på blanketten såvitt jag kan se. Det står inte heller någonstans att det är möjligt för makar att skriva var sin blankett. Men det är ju inget tvång att båda två skall skriva på samma blankett. En sådan uppdelning kan i somliga fall upplevas som mera praktisk och jämlik. Vidare gäller det detta med person 1 och person 2. Att bli betecknad som person 2 framställs uttryckligen som det enda alternativet för kvinnan i detta fall. Däremot får samma kvinna möjlighet att ange att hon under veckan 20-26 oktober var värnpliktig eller var på repetitionsövning. Det skall bli utomordentligt spännande att i statistiken se hur många kryss det blev i den rutan. z Likaså kan enligt anvisningarna person I bli betecknad som hemmafru och person 2 som hemmaman. En statistik som visar upp ett antal manliga hemmafruar och kvinnliga hemmamän måste bli unik i världen. Jag anser alltså fortfarande, fru talman, att det hade varit bättre om man gjort den här rutinen på ett sådant sätt att det tydligare hade framgått, både i anvisningarna och i uppställningen, att man och kvinna är jämställda även om de är gifta med varandra.
Fru talman! Det är möjligt att det har förekommit ett och annat fel, så att en bostadsinnehavare har fått sin blankett under någon släktings namn. Det kan vil gå åt båda hållen — det kanske t.o.m. är en son som är bostadsinnehavare och fått blankett under moderns namn. Hur det förhåller sig med detta har jag inte gjort någon undersökning av. Men är det så att makarna föredrar att var och en avger sin deklaration på var sin blankett, så möter det självfallet intet hinder. Det arbetas ju statistiskt lika bra på de premisserna som om båda finns på en blankett. Jag skulle emellertid tro att statistiska centralbyrån har betraktat det såsom ett tillmötesgående ur servicesynpunkt när man har givit möjligheter för båda makarna att lämna sina besked på en och samma blankett. Jag har nämligen hört några gifta familjer uttala sin stora tillfredsställelse med den här rationella ordningen. Men alla smakriktningar kan självfallet tillgodoses.
Fru talman! Då är jag väldigt glad att vi har fått det fastslaget att makar har möjlighet att skriva var sin blankett. Men jag har fortfarande inte fått någon riktig förklaring på varför det är rationellt att blanketten skickas till mannen; det är möjligt att det inte går att förklara. Jag vill slutligen säga att skillnaden här i Sverige numera mellan gifta samboende makar och icke gifta samboende makar, eller vad jag skall kalla dem, med barn är så liten juridiskt och praktiskt att det nog vore bra om denna ringa skillnad återspeglades även i statistiken.
Fru talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat socialministern om regeringen kommer att lämna en proposition om alkoholpolitiken under våren 1976 så att väljarna kan ta ställning till frågan i valet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. I enlighet med vad som tidigare aviserats avser regeringen att under våren förelägga riksdagen proposition på grundval av alkoholpolitiska utredningens slutbetänkande.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
Och den som något litet har försökt arbeta på området är medveten om hur illa det är ställt. Alkoholen har skapat så många sociala och medicinska problem. Det har med trafiksäkerheten att göra. I våra skolor har man upplevt det här problemet, och med tanke på alla personliga tragedier är det inte att undra på att det har väckts så många motioner. Man har de senaste åren motiverat avslagen på motionerna med att man väntar på alkoholpolitiska utredningen. Den har arbetat länge — det är tio år sedan den tillsattes. Men nu har utredningen framlagt sitt betänkande, och vi hade väl väntat att vi skulle ha fått en proposition i höst. I motiveringen till det yrkande om avslag på väckta motioner som vi behandlade i förra veckan sades att en proposition förväntas komma till våren. Det är med anledning av detta som jag har ställt frågan —- jag ville förvissa mig om att det verkligen blir så. Nu säger finansministern i svaret: ”I enlighet med vad som tidigare aviserats avser regeringen att under våren förelägga riksdagen proposition på grundval av alkoholpolitiska utredningens slutbetänkande.” Får jag då åter ställa frågan: Är det riktigt säkert att det verkligen kommer att läggas fram en proposition då? Det kunde ju ha varit litet klarare utsagt i svaret. Vi hoppas dock att så kommer att ske, ty detta är en mycket stor fråga som människorna i vårt land vill ha besked om. Hade finansministern kunnat ge ett klart besked om att en proposition skall framläggas, så kanske motionsfloden i dessa frågor inte hade blivit så strid. Men om finansministern svävar på målet, så kommer det säkert att väckas många motioner. ; Om det nu läggs fram en proposition, så hoppas jag att finansministern och regeringen i första hand tar hänsyn till alkoholens skadeverkningar och offer och inte ser det så att alkoholen skall vara en inkomstkälla för finansministern, lika litet som hänsyn tas till vissa personers törst och lust efter dessa underliga drycker.
Fru talman! Den alkoholpolitiska debatten skall självfallet föras när propositionen ligger på riksdagens bord. Jag har i svaret sagt att det är regeringens avsikt att under våren 1976 lägga fram proposition i ärendet, och då betyder det att regeringen gör vad den kan för att det också kommer en proposition på riksdagens bord då. Man kan inte uttrycka det på annat sätt än att tala om vad regeringen ämnar göra — alltså fram till den dag då regeringen verkligen har gjort det. Rent verbalt kan jag alltså i dag inte säga annat än att regeringen ämnar lägga fram ett förslag.
Fru talman! Jag har också den uppfattningen att om finansministern och regeringen gör vad de kan, så får vi en proposition till våren.

Fru talman! Herr Söderström har beträffande det statliga bolaget för provning av tryckkärl och stationära lyftanordningar, AB Statens Anläggningsprovning, ställt följande frågor: 1. Vill statsrådet lämna en redogörelse för vidtagna åtgärder vad gäller såväl bolagsbildning som samrådsförfarande? 2. Om samråd har ägt rum, vilka har då kallats till dessa sammankomster? 3. Har samrådsgrupperna kommit fram till några gemensamma resultat? Regeringen gav den 5 juni kammarkollegiet i uppdrag att för statens räkning bilda bolaget. Inregistrering skedde i början av oktober. Styrelse och verkställande direktör har utsetts. Rekrytering av chefstjänstemän har påbörjats. I övrigt pågår planläggningsoch förberedelsearbete. Bolagets ledning räknar med att bolaget skall komma i gång med provningsverksamhet i full omfattning fr.o.m. den 1 september 1976. Möjligheterna att under våren 1976 ta över provningen av de tryckbärande systemen i kärnkraftverken undersöks. Den samrådsgrupp herr Söderström omnämner har enligt näringsutskottets uttalande till uppgift att överväga organisationsfrågor och andra frågor som hänger samman med bolagets övertagande av verksamheten inom dess provningsområde. Industridepartementet tog redan den 27 maj initiativet till bildande av samrådsgruppen och inbjöd Ångpanneföreningen, Tekniska Röntgencentralen AB, AB Materialröntgen, Elektriska Prövningsanstalten AB, Materialkontroll S. Henrikson AB, Svenska besikt ningsmannaföreningen, Svenska industritjänstemannaförbundet, Sveriges civilingenjörsförbund och statens provningsanstalt att delta i den. Senare har även Statstjänstemannaförbundet inbjudits att medverka. Svenska besiktningsmannaföreningen företräds i samrådsgruppen av tre personer. Gruppen har sammanträtt den 12 juni och den 23 oktober. Samråd har härvid ägt rum angående bl.a. bolagets organisation, verksamhetens uppbyggnad samt anställningsoch rekryteringsfrågor. Deltagarna i det senaste sammanträdet har tillställts organisationsplaner m.m. och har möjlighet att i vissa frågor före den 10 november skriftligen anföra synpunkter. En särskild arbetsgrupp har medverkat vid utformningen av en enkät som sänts ut till samtliga besiktningsmän. Informella kontakter har vidare ägt rum med företrädare för Svenska besiktningsmannaföreningen. På begäran av föreningen hålls i dagarna ett sammanträde rörande lokalkontorens placering m.m. Samrådsgruppen sammanträder på nytt den 10 december. Vid sidan av samrådsgruppen har efter kontakter med de närmast berörda fackliga organisationerna bildats en mindre grupp för samråd bl.a. vid tillsättningen av vissa chefsbefattningar. Deltagarna i denna grupp har utsetts av Svenska industritjänstemannaförbundet och Sveriges civilingenjörsförbund, vilka organiserar den personal som skall anställas i bolaget. Organisationsarbetet befinner sig ännu i ett inledande skede. Det är för tidigt att nu yttra sig om resultatet av samrådsgruppens arbete. Bolagets ledning är beredd att ta all möjlig hänsyn till samrådsgruppens synpunkter.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Av svaret framgår att det har bildats ett bolag och tillsatts en samrådsgrupp. Det beslut riksdagen fattade i våras var att det skulle bildas ett bolag men att förutsättningarna för de nuvarande besiktningsmännens framtida verksamhet skulle klargöras innan så skedde. Detta poängterades även i debatten här i kammaren av utskottets talesman. I svaret anges att samrådsgruppen sammanträtt den 12 juni och den 23 oktober. Vidare sägs att en enkät skickats ut till samtliga besiktningsmän. Jag är själv besiktningsman sedan 1946 och känner åtskilliga i branschen, både sådana som har uppdraget på heltid och sådana som liksom jag har det mera på deltid. Men ingen som jag känner har såvitt jag vet fått någon sådan här enkät, och själv har jag inte heller fått någon. Arbetarskyddsstyrelsen skickade 1974 ut en cirkulärskrivelse, i vilken det talas om en omorganisation som skulle sträcka sig över flera år. Därutöver har det i maj 1975 sänts ut en broschyr, och den säger ungefär samma sak. Vidare har industridepartementet den 25 juni 1975 skickat ut en skrivelse med en redogörelse för riksdagsbehandlingen, genom vilken man får veta att vi har bildat en samrådsgrupp. Men jag förmodar att det inte är den enkäten industriministern avser i sitt svar till mig. Det skulle vara intressant att få veta när den enkäten sänts ut och i så fall till vilka. Avslutningsvis säger industriministern i svaret att organisationsarbetet befinner sig i ett inledande skede och att det är för tidigt att yttra sig om resultatet av samrådsgruppens arbete. Jag är väl medveten om att man i detta skede måste iaktta en viss återhållsamhet, men jag tycker att man i så fall borde ha väntat litet med att bilda bolaget och i stället ägnat sig åt att titta på förutsättningarna för de nuvarande besiktningsmännens verksamhet och deras framtida öde. Det var ju vad utskottet kraftigt poängterade som sin mening.

Fru talman! Enkäten utarbetades efter överläggningar med företrädare för besiktningsmännen den 19 juni i år. Enkäten skickades ut till besiktningsmännen i månadsskiftet juni-juli, och utsändningen av enkäten har skett efter Besiktningsmannaföreningens matrikel. Längre kan vi inte gå. Jag kan inte ställa större anspråk på styrelsen i den här frågan. Det samrådsförfarande som näringsutskottet talat om har vi fått till stånd. Vi har t.o.m. gått så långt inom organisationen att en speciell personalgrupp har bildats som skall medverka vid anställningen av den personal som skall till, bortsett från tre chefstjänstemän som det var nödvändigt för bolaget att anställa mycket snabbt. På den punkten har man inte haft några möjligheter till samråd, och jag kan inte heller i det avseendet kritisera styrelsen. Jag undrar hur det skulle ha låtit i kammaren om vi inte hade skapat bolaget med den skyndsamhet som har skett. Vi kan ju inte ha detta svävande i luften. Det måste finnas någon som tar hand om detta med samrådsförfarande, organisationsuppläggning osv. Det är det bolag som vi bildar och den styrelse som utses som skall ha det ansvaret för framtiden. I fortsättningen kommer man att annonsera ut alla tjänsterna. Man kommer i första hand att vända sig till de besiktningsmän som redan är inne i verksamheten och kan uppgiften. Främst kommer man att erbjuda anställning åt dem som ägnar mer än 30 96 av sin tid åt provning av tryckkärl och lyftanordningar. Jag kan inte finna annat än att detta har skötts i full överensstämmelse med vad näringsutskottet och riksdagen har beslutat.
Fru talman! Industriministerns senaste inlägg klargör för mig varför så många har blivit utan svar. Besiktningsmannaföreningen omfattar ungefär 180 besiktningsmän, men i landet finns noga räknat 2 169 besiktningsmän, av vilka 1677 är verksamma inom tryckkärlsområdet och 492 inom lyftbesiktningsområdet. Går man efter Besiktningsmannaföreningens matrikel når man alltså 180 av dem — knappt 10 96. Då fattar jag varför man har misslyckats med informationen. Eftersom jag agerade litet i våras i samband med en debatt i denna fråga har jag blivit uppringd av många besiktningsmän som har varit oroliga. De har inte hört någonting om detta. Industriministern talar om utveckling. Jag är medveten om att man måste gå fram med en viss hastighet. Nu skall alltså tjänsterna utannonseras. Frågan är då: Kommer det att bli dessa 180 besiktningsmän som kommer i fråga för fortsatt engagemang eller kommer även de övriga 90 96 att få en chans i fortsättningen?
Fru talman! Styrelsen meddelar att enkäten gick ut i 1 500 exemplar efter samverkan med arbetarskyddsstyrelsen som har registret. Jag kan inte tänka mig annat än att det täcker praktiskt taget hela området för sysselsättningen.

Fru talman! Herr Larsson i Karlskoga har frågat mig om jag vill klargöra varför vissa pensionärer efter skatteavdragen på de allmänna pensionerna trots höjningar i oktober inte fick någon eller i en del fall endast en ringa del kvar av pensionshöjningen. Enligt vad jag inhämtat från riksförsäkringsverket betalade verket ut folkpension m.m. till 1 370 000 pensionstagare under oktober månad i år. För ca 1 000 000 pensionärer gjordes inte något skatteavdrag beroende på att vederbörande hade enbart folkpension eller folkpension jämte mindre sidoinkomster. För 368 000 pensionstagare med ATP eller andra sidoinkomster gjordes avdrag för preliminär skatt. Flertalet av dessa pensionärer var ensamstående eller pensionärer vilkas make inte har pension. En mindre del var pensionärspar där båda har folkpension och där den ena har ATP men inte den. andra. De fall herr Larsson åsyftar torde gälla sistnämnda pensionärspar, för. Nr 17 vilka beräkningen av preliminärskatteavdraget påverkas av den sambe Torsdagen den skattningsregel som fortfarande finns för pensionärer. För denna grupp 6 november 1975 måste riksförsäkringsverket vid beräkningen av skatteavdraget för den av makarna som har ATP ta hänsyn även till den andra makens pension. Om utlandssven I dessa fall har alltså den ena makens skatteavdrag för oktober månad = skars rätt till justerats även med hänsyn till den andre makens pensionshöjning. Det — folkpension ökade preliminärskatteavdraget måste därför jämföras med makarnas sammanlagda pensionshöjning. För makarna gemensamt blir då självfallet pensionshöjningen större än det ökade skatteavdraget. fr.o.m. den 1 januari 1976 kommer sambeskattningen för gifta pensionärer att upphöra och ersättas med en individuell beskattning. De här berörda problemen med preliminärskatteavdragen kommer då inte längre att föreligga.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde den är att jag vid mina kontakter med pensionärer har upplevt en ovanligt stark reaktion från dem efter pensionshöjningen i oktober. Många pensionärer har blivit mycket besvikna när de efter skatteavdraget fått endast en ringa del kvar av höjningen eller i en del fall ingenting. Reaktionen har tagit sig uttryck i ett stort antal insändare. Försäkringskassorna har fått ta emot ett större antal förfrågningar än vanligt; man har inte nöjt sig med detta, man har också krävt besked från högsta ort — nämligen från riksförsäkringsverket — i en sådan omfattning att en stor del av arbetsdagen gått åt att besvara telefonsamtal. Detta enligt tjänstemännens egna uppgifter på verket. Besvikelsen hos pensionärerna tror jag beror på att de inte känt till orsakerna till att skatteavdragen just i oktober — och då främst för penpensionerade makar — fått ett sådant resultat. Med det svar som statsrådet nu givit har detta klarats ut. Om riksförsäkringsverket gett pensionärerna den information som statsrådet nu gett på min fråga, så hade säkerligen reaktionen bland berörda pensionärer blivit en helt annan.

67, och anförde: Fru talman! Herr Siegbahn har frågat mig om jag avser att lägga fram förslag till ändring i reglerna om rätt till folkpension vid bosättning utomlands. 139 Inom socialdepartementet utarbetas f.n. utredningsdirektiv för en översyn av bestämmelserna om folkpensionsförmåner vid bosättning utomlands. Direktiven för översynen väntas bli offentliggjorda inom kort.

Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för det svar han lämnat. Jag tolkar svaret så att man i socialdepartementet kommit underfund med att de bestämmelser som nu gäller inte är tillfredsställande. Till socialdepartementets försvar skall sägas att de nuvarande bestämmelserna i viss mån innebär en förbättring i förhållande till vad som tidigare gällde. F.n. är det så att om en svensk i tjänsten eller av annat skäl reser utomlands under någon tid i åldern 57-62 år har han ingen rätt att uppbära pension om han efter hemkomsten och inträdet i pensionsåldern beslutar sig för att bosätta sig utomlands. Jag har fått ett fall under mina ögon. En av de högsta tjänstemännen i en svensk välgörenhetsorganisation tjänstgjorde under något år i den här ”kritiska” åldern i Geneve inom ramen för samma verksamhet. Han hade ingen aning om de bestämmelser som gällde — det är ganska naturligt, eftersom det är ganska speciella bestämmelser. När han kom tillbaka upptäckte han att dessa bestämmelser fanns, och han begärde då att få komma i åtnjutande av folkpension om han sedan flyttade utomlands. Han fick ett meddelande från socialdepartementet där det konstaterades att Kungl. Maj:t inte hade befogenhet att medge det undantag från bestämmelserna som han hade begärt. Detta är naturligtvis med modernt synsätt en ganska orimlig situation. Ett resultat av vår allmänna inställning till valfriheten måste vara att människor när de uppnått pensionsåldern skall ha rättighet att bo var de vill. Jag förmodar att den utredning som nu skall tillsättas kommer att ha på sitt program att man åtminstone skall liberalisera de här reglerna, så att man inte preciserar det hela till vissa år, vilket kan te sig orimligt för den enskilde. Dessutom är det väl rent tekniskt nödvändigt att bestämmelserna ändras med hänsyn till de nya reglerna om pensionsåldern som gör att man inte kan ha kvar 62 år som en gräns. Det vore naturligtvis värdefullt om socialministern kunde antyda något om vad direktiven kommer att innehålla och om bestämmelserna kommer att gälla även för dem som under mellantiden inträder i pensionsåldern.